Fru talman! Jag tycker att vinklingen mot Naturvårdsverket var intressant. Jag har själv inte tänkt på det. Men det är ju en separat myndighet, som har att driva naturvård och miljöfrågor, men det fråntar inte andra deras ansvar. Det var en ny vinkel för mig, och det stärker min delvis annorlunda uppfattning. Också detta med det internationella arbetet är naturligtvis viktigt. I både EU och inte minst Europarådet håller vi en hög svansföring när det gäller djurskyddet. Det handlar om att vi ständigt efterfrågar förbättringar, att vi är aktiva med synpunkter, att vi framhåller Sverige som ett föregångsland - som vi är i de allra flesta frågor på det här området -, att vi går upp och visar vad vi gör som möjlighet för en utveckling och en förändring och att vi stöder forskning kring djurskydd. Det är oerhört viktigt att vi upprätthåller detta internationella arbete och fortsätter att vara ett föregångsland. Där ser jag att en separat särskild djurskyddsmyndighet skulle kunna stärka oss i det arbetet. Jag lovar att fundera. Jag ska ta kort tid på mig att komma med ett mer konkret svar.
Fru talman! Jag vill bara tacka ministern. En sak är jag alldeles övertygad om. Sveriges ställning i EU är stark, och den kan bli ännu starkare. Jag vet också att svansföringen är hög när det gäller det här. Tack så mycket.

Fru talman! Anders Karlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att kompensera Kävlinge kommun för förlorade sysselsättningstillfällen i samband med nedläggningen av Barsebäcks kärnkraftverk. Som en följd av riksdagens beslut våren 1997 om energipolitikens inriktning stängdes driften av reaktorn Barsebäck 1 den 30 november förra året. Enligt riksdagens beslut ska den andra reaktorn i Barsebäck stängas senast den 1 juli 2001, förutsatt att bortfallet av elproduktion kan kompenseras. Regeringens avsikt är att underställa riksdagen detta ärende i budgetpropositionen för 2001. Personalen har en anställningsgaranti som gäller t.o.m. år 2004, och är för närvarande i stor utsträckning sysselsatt med s.k. avställnings och servicedrift av reaktor 1 samt driften av reaktor 2. Personalens utvecklingsmöjligheter samt Barsebäcksverkets kompetensbehov i ett längre tidsperspektiv motiverar dock fortsatt uppmärksamhet. Näringsdepartementet och berörda myndigheter kommer i samråd med företaget och personalorganisationerna att nära följa utvecklingen vad gäller verkets tillgång till kompetent personal. Näringsdepartementet, företaget och de fackliga organisationerna har ett konstruktivt samarbete i dessa frågor. Mot denna bakgrund anser jag att frågan om ersättningsjobb är för tidigt väckt. Låt oss först se vilket ställningstagande riksdagen gör våren 2001 kring reaktor 2:s framtid. Vi vill också få en uppfattning om hur samarbetet inom det nya produktionsbolaget, som ska omfatta både de fyra reaktorerna i Ringhals och reaktor B 2, kan komma att påverka personalens situation. Jag vill understryka att Kävlinge kommun ligger i en av de mest dynamiska regionerna i Sverige. Läget inom Malmös lokala arbetsmarknad och i södra Östersjöregionen utgör i sig en styrka som nu kommer att förstärkas genom bron över Öresund. En skånsk styrka är också de förhållandevis korta avstånden i landskapet som ger förutsättningar för hög rörlighet på arbetsmarknaden mellan många kommuner. Jag ser därför i dagsläget inte någon anledning för staten att vidta särskilda åtgärder för att kompensera Kävlinge kommun för de sysselsättningstillfällen som på längre sikt kan gå förlorade i samband med en ännu ej beslutad nedläggning av Barsebäck. Jag förutsätter dessutom att Kävlinge kommun, i samarbete med Region Skåne, genom en aktiv näringslivspolitik, det regionala tillväxtavtalet och den regionala utvecklingspolitiken strävar efter att skapa en långsiktig, hållbar utveckling för kommunen. Jag tror att kommunen har alla möjligheter att lyckas med detta. Fru talman! Anders Karlsson frågar också om någon kontakt tagits mellan jordbruksministern och mig om att lokalisera ett livsmedelsinstitut till Kävlinge. Vissa kontakter har förevarit mellan våra departement. Såväl jordbruksministern som jag har uppmanat Kävlinge kommun att prioritera ärendet i det regionala tillväxtavtalet, främst genom regionala finansieringslösningar. Det projektdokument som nu återfinns i tillväxtavtalet förutsätter en mycket stor andel statliga medel. Om Kävlinge kommun kan påvisa ett starkt lokalt engagemang och ett regionalt förankrat och balanserat finaniseringsförslag är NU TEK enligt vad jag erfarit berett att se över detta projekt i positiv anda.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret. Det är lätt att förledas till att tro att hela Skåne växer så det knakar. Men så är inte fallet. Det är i Skåne som i Stockholm. Vissa delar har inte samma goda utveckling som andra. Vi får inte glömma bort att mindre kommuner som Kävlinge har svårt att hävda sig mot de större när det gäller etablering av nya företag. Näringsministern får inte tro att bara därför att Kävlinge befinner sig i en tillväxtregion kommer det enkelt att läka såren efter Barsebäcks avveckling. Som exempel kan nämnas att Barsebäcksverket årligen köper varor och tjänster för 300 miljoner bara i Skåne varav 50 miljoner i Kävlinge kommun. Denna åderlåtning är inte lätt att kompensera med nya företag. Fru talman! I samband med att energiuppgörelsen presenterades den 5 februari 1997 om att kärnkraftverket i Barsebäck skulle stängas utlovades kompensation till Kävlinge kommun från samtliga partiföreträdare som var med om överenskommelsen. Socialdemokratiska näringsministrar har under den aktuella tidsperioden vid upprepade tillfällen klargjort att staten måste ta ett större ansvar för sysselsättning vid statliga nedläggningar än när det privata näringslivet omstrukturerar sin verksamhet. Regeringen uppdrog därför till länsstyrelsen i Skåne län att utreda konsekvenserna vid en nedläggning av Barsebäcksverket. I direktiven angavs att man skulle utreda vilka konsekvenser en nedläggning skulle innebära för Kävlinge kommun. I denna analys skulle även ingå en belysning av vad det innebär för hela Skåneregionen. Det ingick också i utredningsuppdraget att lämna förslag till alternativa utvecklingsmöjligheter för Kävlinge kommun vid nedläggning. Under detta utredningsarbete arrangerade länsstyrelsen och Kävlinge kommun i november 1997 en konferens där syftet var att genom ett antal på förhand presenterade projektidéer i gruppdiskussioner hitta nya arbetstillfällen till Kävlinge kommun som ersättning för ett nedlagt Barsebäck. Utredningsförslaget redovisades. Där förordades bl.a. ett forskningsinstitut på det livmedelsindustriella området. NUTEK har därefter utrett förutsättningar och förordat ett institut med forskningsinriktning mot konsumenter, marknadskunskap och produktutvecklingskunskap. Fru talman! Jag måste av näringsministerns svar göra den bedömningen att han är beredd att medverka ekonomiskt till en etablering av ett livsmedelsinstitut till Kävlinge kommun om Skåneregionen i övrigt ställer sig positiv.
Fru talman och näringsministern! Interpellationen handlar om en enskild region kring Kävlinge kommun. Men egentligen är det en nationell fråga kring hela konceptet för Sveriges energiförsörjning och i en förlängning kärnkraftens totala avveckling enligt den folkomröstning vi hade för en hel del år sedan. Det här beslutet får naturligtvis regionalpolitiska konsekvenser. I svaret handlar det från näringsministerns sida om en positiv avslutning via NUTEK kontra Kävlinge kommun och kontra Region Skåne. På sikt handlar det också om viktiga signaler om den som är först ut i den totala helheten vad gäller energiförsörjningen. Vad får den för behandling, och vad får det för konsekvenser? Andra kommer naturligtvis att mycket nogsamt följa den långsiktiga lösningen. Vi vet alla vad energin har för betydelse för välfärden i landet och naturligtvis också vad det leder till för tankar i den totala bedömningen. Jag läser svaret som att det finns ett förhållandevis stort ansvar för en enskild kommun. Anders Karlsson sade om just Region Skåne som helhet att det finns många positiva och bra beslut, exempelvis Öresundsbron. Skånes geografiska läge har stor betydelse. Vårt medlemskap i EU har också en positiv inverkan, liksom den framtidstro som trots allt finns. Samtidigt har man under åren i denna kammares debatter kunnat konstatera att man i sina historieböcker, i alla fall i de som jag läste i min skola, rätt så snabbt återförs till en tro om att Skåne är Sveriges kornbod eller något av landet Gosen som ständigt flödar av honung. Det är kanske tid att börja fundera på om det fortfarande ska uppfattas så. Men som skåning är det klart att man kan känna stolthet över detta. Samtidigt är olika försvarsbeslut icke alltför långt borta. Det är beslut vad gäller F 10, LV 4, Ystad, Ljungbyhed och F 5 - där har vi kanske ännu inte sett den fullständiga lösningen - och Barsebäck 1 och 2. Någonstans, vid något tillfälle är det en helhet som möter verkligheten. Det är just utifrån den verkligheten som jag vill ställa en fråga till näringsministern. Om vi nu avvaktar ett år till våren år 2001, vilket är tankegångarna, innan vi fattar nästa beslut och ser konsekvenser på olika sätt är det ändå trots allt en fråga som hänger i luften. Det är det både utifrån Kävlinge kommun och när det gäller frågan om vilken beredskap regeringen har att kunna förhållandevis snabbt agera på ett positivt sätt för regionen kring Kävlinge. Det berör också andra städer. Det berör t.o.m. Malmö eftersom många jobbar där.
Fru talman! Jag börjar med att ändå konstatera att det kommer att ta ett antal år innan Barsebäck är helt nedlagt. Även efter denna tidpunkt kommer det att behövas olika typer av insatser när det gäller verkets säkerhetskaraktär. Kävlinge har god tid på sig att förbereda sig för annan typ av verksamhet i kommunen. Att man har en högteknologisk verksamhet i kommunen och därmed tillgång till kvalificerade tekniker måste ses som en fördel för kommunen. Men självklart har staten ett stort ansvar av en art som många gånger är starkare än annars när man lägger ned verksamheter eftersom det nu är staten som gör det. Jag tycker att parallellen med försvarsnedläggelserna stämmer. Jag kan ändå gå så långt, när det gäller ett livsmedelsinstitut, som att säga att det är en process som har satts igång. Det är viktigt att Kävlinge kommun nu tar kontakt med NUTEK i denna fråga och att vi får i gång en process. Därmed startar vi ju en ny verksamhet som antagligen är utomordentligt lämplig för att ligga i Kävlinge och dessutom är en önskvärd sådan. Avslutningsvis skulle jag ändå vilja säga att det är lång tid kvar. Man ska alltid planera i god tid, men ibland kan man planera lite för snabbt så att det kan bli andra problem. Nu processar vi framåt. Vi har Livsmedelsinstitutet. Jag är självklart öppen för att ta upp diskussioner med Kävlinge kommun därest man har egna, nya idéer och försöka få en diskussion om hur det ska finansieras. Poängen med Livsmedelsinsitutet - och det gäller alltid för den här typen av institut - är att det finansieras av regionen och är ett regionalt intresse. Det finansieras av Kävlinge kommun och är ett kommunalt intresse, och av staten och är ett nationellt intresse. Det gäller nu att hitta ett lämpligt snitt för hur det ska finansieras och för hur snabbt det ska byggas ut.
Fru talman! Jag vill än en gång tacka för svaret. Det var ett ytterligare förtydligande av att ett livsmedelsinstitut är att räkna med, där staten också tar sitt ansvar för Kävlinge kommun. Det finns många andra goda idéer i kommunen. Tillsammans med det ministern säger om de fackliga organisationerna och det konstruktiva samarbete som finns skulle man säkert kunna utveckla andra idéer som är föreslagna. Bl.a. skulle ett industriellt utvecklingscentrum tillsammans med Lunds universitet också kunna vara en god idé för framtiden och för den anställda personal som finns. Jag delar nog inte riktigt näringsministerns uppfattning att man kan vänta och se. Historien visar att när företagsnedläggningar kommer och när de aviseras försvinner ofta mycket kompetent personal ganska fort. Skulle det här innebära att man åderlåter även den personal som finns på den reaktor som fortfarande bedrivs är det också en säkerhetsrisk. Därför tror jag att det vore tryggt för personalen om den skulle kunna fortsätta att jobba med den anställningsgaranti som finns. Men även efter garantin skulle man kunna slussa in personalen i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, om vi kallar det så, där ett industriellt utvecklingscentrum skulle kunna vara en del. Man får nog inte ta för givet att personalen stannar för att den har en anställningsgaranti till år 2004. Man behöver tidigt ta initiativ. Jag lovar att jag ska ta med frågan tillbaka till Kävlinge kommun och säga att näringsministern är beredd att diskutera med kommunen om konstruktiva idéer.
Fru talman! Näringsministern ger en del funderingar just vad gäller planeringshorisont och lång tid. Ibland känns det som om man kan vara för tidigt ute. Ofta kanske man kan känna att man är lite sent ute. Det som Anders Karlsson säger om högkvalificerad arbetskraft var också min reaktion. Vi diskuterar ju på andra sätt hur den framtida arbetsmarknaden kommer att utforma sig. Här finns naturligtvis också som är belyst på olika sätt i utredningar en viss form av risk för att en del kommer att lämna kommunen. Det man också kan känna, när vi nu tar det här viktiga steget, gäller också signalsystemet. Det pratas ju mycket om early warning system för att använda EU:s kommunikationsspråk. Hur uppfattas det på de andra platserna? Hur känner de? Hur gick det för dem som var först ut när staten, som man också kanske har gjort på olika sätt, tog ansvar i den här frågan? Jag tycker ändå dessvärre att det på grund på Kävlinge kommuns placering - det finns naturligtvis också regioner runt om - blir mycket upp till kommunen. Det är väl där man kan känna att det här kanske skulle ha kunnat vara på ett annat sätt. Men jag uppfattar det också som att näringsministern och regeringen har en handlingsberedskap och att man på ett positivt sätt kommer att se möjligheterna. Vi ska naturligtvis inte skapa problem. På sikt är det också ett beslut som vi självfallet ska ha stor respekt för.
Fru talman! I första hand har ju staten ansvar för den personal som finns. Grunden till att det är så långa avtal och en sådan anställningstrygghet är att man värnar om säkerhetsaspekten när man släcker en reaktor. Därför är det väldigt viktigt, som sägs här, att personalen stannar. Det är möjligt att det också kan kopplas till att man kan se en framtid i Kävlinge kommun efter det att man har stängt av bägge reaktorerna. Därmed finns det ett samband. Jag delar den uppfattningen och det resonemanget. Men jag vill ändå än en gång säga att det finns gott om tid. Vi tittar på ett livsmedelsinstitut. Finns det andra frågor som kommer upp ska vi självfallet vara öppna för det. Men den avgörande och viktiga frågan är ändock regionens och Kävlinge kommuns förmåga, vilja, ambition och möjligheter. Efter kärnkraftverket Barsebäcks släckning ska det finnas en framtid. Men den ligger i första hand i Kävlinge kommuns händer.

Fru talman! Birgitta Wistrand har frågat mig om Tullinge kan bli föremål för utredning som ett alternativ för utbyggd flygplatskapacitet i Stockholmsregionen. Under våren 1999 överlämnade Luftfartsverket sin redovisning om flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen till regeringen. Luftfartsverket hade under flera år utrett frågan och till slut funnit fem lägen som var marknadsmässigt och fysiskt tänkbara för lokalisering av ny flygplats. Av dessa ansågs Fors i Haninge kommun inte uppfylla kraven på samhällsnytta och avfördes därför. I rapporten redovisades två Tullingelägen som skulle ligga tre respektive fem kilometer från Tullinge gamla flygplats F 18. Tullinge F 18 var inte med som ett alternativ i rapporten eftersom flygplatsen inte helt uppfyller de flygtekniska kraven om hindersfrihet. Regeringen gjorde bedömningen att de föreslagna Tullingelägena var olämpliga då de låg i anknytning till Lida friluftsområde, och inte förespråkades av berörda kommuner. Senare under året gjorde Luftfartsverket, efter hemställan från fastighetsbolaget Vasallen som äger F 18, en ny bedömning och lämnade en framställan till regeringen om att även få utreda Tullinge F 18. Regeringen har avslagit Luftfartsverkets hemställan. meter. I en ansökan om tillstånd ska det ingå en miljökonsekvensbeskrivning i vilken bl.a. alternativa lokaliseringar och utformningar ska redovisas, tillsammans med en motivering till varför ett visst alternativ har valts. Vid en sådan prövning kommer regeringen att lämna sitt ställningstagande i frågan om eventuell ny flygplatskapacitet i Stockholmsregionen.
Fru talman! Tack, näringsministern, för svaret! Det börjar bli spännande nu med flygplatser i Stockholmsområdet. Jag måste säga att jag för en gångs skull håller med statsministern - jag tycker att hans förslag om Skavsta är lysande, och jag hoppas att även näringsministern tycker det. Jag håller också med min partikollega som säger att det är ett intressant inlägg i debatten att man kan fatta ett så snabbt beslut. Statsministern har förstått frågans natur, nämligen att det inte är en fråga för Stockholm, utan för Sverige, hur flygplatserna runt Stockholm ska lokaliseras. Jag tycker att det är oerhört viktigt att slå fast det. Flygplatsutbyggnaden i Stockholm har ett väldigt intressant och viktigt skäl, nämligen att flygtrafiken ökar. Sveriges dragningskraft ökar, och därför behöver vi mer flygkapacitet i Stockholmsområdet efter år Diskussionerna har gällt en fjärde bana på Arlanda eller en flygplats söder om Stockholm. Jag har redan talat om att jag tycker att Arlandas fjärde bana är viktig, och att jag tycker att en flygplats på Södertörn är mindre viktig eftersom Skavsta finns. Men vi har en hel del problem. Vi behöver lösa trafikproblemen på tågen, och problemet med getingmidjan i Stockholm så att man kan komma snabbt igenom staden oavsett om vi har en flygplats på Södertörn eller i Skavsta. Den frågan är alltså viktig. Vi har ju också Tullinge flygplats - den finns faktiskt där. Precis som vi tyckte att det var fel att lägga ned Bromma så måste man också diskutera Tullinge flygplats. Det kan bli en oerhörd kapitalförstöring om den inte finns kvar. Jag ser att svaret inte alls stämmer med verkligheten. Jag vill ta upp tre frågor. Det första påståendet som näringsministern gör handlar om att flygplatsen inte uppfyller de flygtekniska kraven om hindersfrihet. Jag har en väldigt stilig karta med mig här som visar att den gör det - ganska ordentligt. Det kravet är alltså rätt uppfyllt - flygplatsen uppfyller kravet på hindersfrihet. Det andra som står i svaret lyder så här: De föreslagna kommunerna förespråkar inte de här lägena i Tullinge. Då ska man ha klart för sig att de två lägen som inte är Tullinge flygplats finns mycket närmare Lida friluftsgård. Detta är därför självklart. Däremot måste jag säga att Lida friluftsgård startade på 40 talet precis som Tullinge flygplats. De har alltså levt samman och utvecklats, och de har ett bra samarbete. Här finns det alltså inga svårigheter. Som kommunerna i Tullinge och Botkyrka också säkert känner till tycker 50 % av invånarna att det vore bra med en flygplats där ute. Sist men inte minst undrar jag om det verkligen är rätt enligt miljöbalken att låta bli att pröva ett förslag. Enligt min uppfattning kan man enligt miljöbalken inte undvika att pröva ett sådant här förslag, precis som Luftfartsverket har begärt.
Fru talman! Regeringen har gjort bedömningen att Tullinge F 18 inte är en lämplig lokalisering för en ny flygplatskapacitet i Stockholmsregionen, som jag sade tidigare. Tullinge har prövats tidigare, och det visade sig då att det var svårt att få politisk enighet, bl.a. på grund av en stark folklig reaktion. Det kan man inte komma ifrån. När det gäller de tekniska bedömningarna utgår jag från dem som Luftfartsverket har gjort. Jag kan inte ifrågasätta dem. Luftfartsverket är nog den mest kompetenta myndighet som vi har för att göra de bedömningarna. Jag har också utgått från dem. När det gäller Lida friluftsgård kan jag konstatera att Birgitta Wistrand utgår från den flygverksamhet som har pågått under de senaste 40 åren på F 18, och säger att Lida friluftsgård och flygplatsen samverkar mycket väl. Men man får väl ändå anta att flygintensiteten kommer att bli avsevärt högre därest man bygger en flygplats! Det görs nu en prövning i Regeringskansliet om frågan om Skavsta, Hall och andra alternativ som det förs en diskussion om. Vi har också haft ute frågan på remiss. Därefter kommer vi att från Näringsdepartementet samla oss till ett förslag. Detta kommer sedan att i vanlig ordning och på vanligt sätt prövas inom
Fru talman! Näringsministern säger att det inte finns någon folklig förankring för flygplatsen. Jag hänvisade till den TEMO-undersökning som visade att hälften av dem som bor ute i Botkyrka tyckte att det var ett bra läge. Det kan helt enkelt vara så att partiet som är mot flygplatsen kanske inte är så starkt längre. Den folkliga opinionen mot flygplatsen är nog inte så stark. Luftfartsverket ville undersöka flygplatsens möjligheter. Det handlade just om att verket hade klart för sig att den s.k. hindersfriheten förelåg. Annars hade ju inte Luftfartsverket begärt att få göra utredningen! Det är ju verket som har fått avslag av regeringen. Det är det här som jag är så intresserad av. Luftfartsverket nu är så kompetent - varför fick verket inte göra utredningen? Varför avslog regeringen det? Verket borde ju veta vad det vill utreda om det nu är så kompetent. Jag frågar ånyo om det här med miljöbalken. Kan regeringen köra över miljöbalken, sätta sig över den och därmed underlåta att göra den här utredningen?
Fru talman! Om man nu ska luta sig mot den här opinionsundersökningen som gjordes var det, för att vara korrekt, 40 % som tyckte att man kunde ha en flygplats här och 60 % som var emot. I den huvudrapport som Luftfartsverket lämnade framgår det att man bedömer att det finns tekniska hinder som jag redogjorde för. Sedan har Luftfartsverket begärt att regeringen ska besluta att man får fortsätta att utreda detta. Vi har sammanvägt Luftfartsverkets egna tekniska bedömningar, frågan om Lida samt att vi vet att det finns ett starkt folkligt motstånd och sagt att det inte är nödvändigt att göra detta, eftersom vi nu känner till många andra möjliga områden.
Fru talman! Jag hör näringsministerns svar. Vi har tydligen tagit del av två olika opinionsundersökningar. De är ju positiva båda två. Jag vill tacka än en gång för svaret. Vi har inte riktigt samma uppfattning här. Jag ska gå tillbaka till Luftfartsverket för att ånyo kolla deras uppfattning och också titta på vad som står i miljöbalken. Jag avslutar med att ge näringsministern ett litet anförande som jag har hållit om flygets framtid.

Fru talman! Margareta Cederfelt har frågat finansministern vilka åtgärder han avser att vidta för att det statliga utjämningssystemet inte ska missgynna Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. I januari 1996 infördes det nuvarande utjämningssystemet. Utjämningssystemet består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning och införanderegler. Utjämningssystemet är ett av de viktigaste instrumenten som staten har till sitt förfogande för att omfördela resurser mellan olika delar av landet. Kommuner och landsting med relativt sett goda förutsättningar i olika avseenden betalar en utjämningsavgift till staten, och kommuner och landsting med sämre förutsättningar erhåller ett utjämningsbidrag.

För vissa kommuner och landsting innebär dessa förändringar ett sämre utfall än i tidigare kostnadsutjämning. För att kommunerna och landstingen ska få rimliga förutsättningar att anpassa sin verksamhet och ekonomi till de minskade resurserna erhåller dessa under en övergångsperiod s.k. införandetillägg. Dessa införandetillägg är till fördel för bl.a. Stockholms läns landsting och för vissa kommuner i Stockholms län. Margareta Cederfelt skriver att Stockholms läns landsting ska betala 3,8 miljarder kronor i bidrag när förändringarna är genomförda år 2004. I proposition Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting bedömde regeringen att ett antal frågor bör bli föremål för fortsatt uppföljning. En av dessa är frågan om alternativa lösningar efter införandeperiodens slut, dvs. efter år 2004. Det är emellertid för tidigt att redan nu säga något om hur en sådan lösning bör se ut. Därför är det inte möjligt att redan nu ange hur mycket Stockholms läns landsting kommer betala i utjämningssystemet efter år Regeringen har under 1999 tillsatt en delegation med uppgift att göra en fortsatt uppföljning av utjämningssystemet och att kontinuerligt utvärdera de enskilda delarnas träffsäkerhet samt lämna förslag till förändringar av olika faktorer i kostnadsutjämningen. Om delegationen finner att det finns storstadsspecifika faktorer som bör beaktas i kostnadsutjämningen utgår jag från att delegationen kommer att föreslå sådana förändringar. Senast den 30 november ska delegationen till regeringen lämna sina förslag till förändringar i utjämningssystemet. Regeringen har dessutom tillsatt en expertgrupp Även expertgruppen ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 november. I februari överlämnade delegationen en delrapport till regeringen där man bl.a. föreslår vissa ändringar i inkomstutjämningen i syfte att eliminera de negativa marginaleffekterna. Förslaget till vissa ändringar i inkomstutjämningen innebär att alla kommuner kommer att ha en reell möjlighet att påverka sina skatteinkomster och att alla kommuner får behålla åtminstone 5 % av en ökning i skatteunderlaget då invånarnas genomsnittliga inkomster ökar. Förslaget är för närvarande ute på remiss och regeringen avser att återkomma med förslag till riksdagen senare under våren. För att i övrigt svara på Margareta Cederfelts fråga avser jag inte att föregå delegationens och expertgruppens arbeten utan avvaktar till dess att dessa redovisat sina slutsatser och förslag.
Fru talman! Jag ska be att få tacka statsrådet Lövdén för svaret. Tyvärr kan jag inte se att det svar som statsrådet har gett svarar på frågan. Statsrådet Lövdén säger att utjämningssystemet ska vara ett av de viktigaste instrumenten som staten har till sitt förfogande för att omfördela resurser mellan olika delar av landet. Min fråga är: Överensstämmer verkligen utjämningssystemet med grundlagen? Är det verkligen rätt att kommunernas skattepengar ska gå till andra kommuner? Enligt gammal svensk tradition har kommunerna rätt att beskatta sina invånare för de gemensamma kommunala angelägenheterna, men här handlar det om skattepengar som går utanför de gemensamma kommunala angelägenheterna. Vidare talar statsrådet Lövdén om förändringar i inkomstutjämningsförslaget som inte ska missgynna Stockholmsregionen. Systemet blir inte mindre felaktigt för att förändringar genomförs, eftersom hela systemet i grunden är felaktigt. Det går att göra förändringar och korrigeringar, men det grundläggande felet åtgärdas fortfarande inte. Jag kan också konstatera att statsrådet Lövdén inte närmare vill svara på vilka åtgärder han och den övriga regeringen avser att vidta för att Stockholmsregionen inte ska drabbas ytterligare av skatteutjämningen. Jag kan bara konstatera att under den korta tid jag har varit i riksdagen, sex månader, har jag lärt mig att detta är ett standardsvar från regeringens företrädare. Man hänvisar till pågående utredningar och vill inte föregå det förslag som utredningen ska presentera. På så sätt går det att förhala obehagliga frågor genom att hela tiden hänvisa till pågående utredningar. Min fråga kvarstår fortfarande. Jag kan bara konstatera att invånarna i Stockholmsregionen drabbas extra hårt. Invånarna i Stockholms läns landsting betalar ensamma hela utjämningssystemets uppbyggnad. Det är faktiskt inget annat landstings invånare som bidrar till systemet. Kan det verkligen vara rättvist? År 1999 betalade invånarna i Stockholms läns landsting 1,4 miljarder till systemet. I år kommer Stockholms läns invånare att betala 2 miljarder till systemet. Är det rätt? Det är faktiskt de enskilda individerna som ytterst betalar. Till detta kan läggas att det är inte bara höginkomsttagarna som betalar utan också mellan och låginkomsttagare - ja, alla - bara därför att man råkar bo i en region där det finns tillväxt. Är detta verkligen vad Socialdemokraterna vill? När det gäller hur Stockholmsregionen drabbas är det inte bara fråga om landstinget utan det är också fråga om elva kommuner. Min kommun är en av de kommuner som drabbas, Stockholms stad. Återigen kan jag konstatera att kommunalskatten är kännbar. Den är kännbar för alla invånare. Det kan väl inte vara riktigt att de boende i Stockholm ska betala till andra boende runtom i Sverige. Dessutom: Det är i Stockholmsregionen som tillväxten sker. Samtidigt behövs här mer hus, mer kommunikationsmedel, mer dagis, mer skola och mer barnomsorg. Men en stor del av de skatteintäkter som Stockholm får transfereras alltså vidare till andra regioner.
Fru talman! Statsrådet Lövdén har tidigare åtskilliga gånger fått sådana här frågor om detta system och det är inte så konstigt eftersom systemet är konstigt. Det är så konstigt att det väl knappast finns någon som riktigt begriper hela systemet. I samband med en fråga här i riksdagen erkände huvudsekreteraren att han inte riktigt kunde överblicka hela systemet och det är väl riktigt. Över alla partigränser kan man väl vara överens om att något slags system för att omfördela mellan kommuner som har olika möjligheter bör finnas men det måste också finnas en rättvisa i det hela. Att omfördela är en sak men när man samtidigt börjar bedriva regionalpolitik med systemet blir det ännu konstigare. Jag vet att statsrådet tidigare här i kammaren har tillbakavisat olika ledamöters misstanke om att man manipulerar med systemet och använder det av partitaktiska skäl. Det är inte så konstigt att man gör det. Enligt Kommunförbundets skrift som ges ut varje år, Så kostar det i din kommun, kan man se att kommunerna i Stockholms län har ungefär hälften så mycket att röra sig med per invånare och år jämfört med andra delar av landet. Hur kan det då komma sig? Är det rättvist? Är det riktigt? Det gäller alltså efter skatteutjämning, med skatteintäkter osv. På något sätt talar verkligheten för sig själv. Statsrådet har avvisat att det här systemet skulle vara skadligt och påstått att det inte finns några kommunalråd som agerar efter systemet därför att de känner ett ansvar. Det gör de säkert. Men titta på vad som händer i Stockholms län vad gäller bostadsbyggandet. Det finns ju kommuner som nu minskar sitt invånarantal och som definitivt inte bygger mer. De känner att de förlorar på varje bostad som byggs. Det går inte att ha ett sådant system. Landshövding Ulf Adelsohn har varit ute och frågat de olika kommunerna. Alla kommuner har sagt att systemet motverkar utvecklingen i Stockholmsområdet. Detta är en viktig faktor i sammanhanget. Det här stryper tillväxten. I vissa kommuner skapar detta på sikt t.o.m. sociala öar som ingen av oss, antar jag, vill ha. Det finns kommuner dit bara väldigt rika kan flytta så småningom. Pomperipossaeffekterna har tillbakavisats men tydligen har man i regeringen nu förstått att det inte är alldeles riktigt att de inte finns. Därför kommer man nu och föreslår en ändring av utjämningsgraden. I Stockholms län har vi gjort en teoretisk uträkning. Vad händer om man får en skatteökning på ungefär 1 % i Stockholms län och det inte sker några andra ändringar i landet? Vad händer då? Ja, regionen borde då få en ökning med 729 miljoner kronor i skatteintäkter men i realiteten får man en minskning med 3 miljoner kronor. Effekten av inkomstutjämningen är således en minskning med 732 miljoner kronor. Det finns alltså mycket klart en Pomperipossaeffekt. Är det inte dags att sluta lappa på det här systemet? Svaret till Margareta Cederfelt borde väl egentligen handla om att skrota systemet, att sköta inkomstutjämningen via staten och att göra systemet begripligt så att alla förstår det. Då blir det slut på alla beskyllningar om manipulation med systemet. Tack!
Fru talman! Det är riktigt att vi under det senaste året i denna kammare har haft många debatter om den här frågan. Jag har väl inte särskilt stora förhoppningar om att det här blir den sista debatten. I grunden handlar det om en väldigt tydlig ideologisk skiljelinje. Vår och en tydlig riksdagsmajoritets utgångspunkt är att alla delar av landet ska ha del av den tillväxt som sker av skatteunderlaget och att alla delar av landet ska ha likvärdiga förutsättningar att klara sina grundläggande åtaganden. Det är fundamentet bakom utjämningssystemet. Utjämningssystemet handlar inte bara om inkomst och kostnadsutjämningen. Det ska också ses i perspektivet av de generella statsbidragen. Det är inte så att Stockholms kommun får betala till resten av landet och inte får någonting själv. Generella statsbidrag, tillsammans med inkomst och kostnadsutjämningen, ger Stockholms kommun nästan 2 miljarder kronor netto. Här finns tre element som hör samman med varandra och detta är en följd av den omläggning som vi gjorde i början av 90-talet då vi gick över till påsen - dvs. att vi inte hade specialdestinerade statsbidrag utan gav ut statsbidragen generellt till kommuner och landsting. För att kunna göra det var vi tvungna att införa ett utjämningssystem, ett inkomst och kostnadsutjämningssystem. Det här har oerhört stor betydelse även inom Stockholmsregionen. Om vi inte hade någon inkomstutjämning skulle Botkyrka ha behövt ta ut en kommunalskatt på 40 kr för att kunna upprätthålla en likvärdig verksamhet som Danderyd med en kommunalskatt på 20 kr. Där ser vi spänningarna - förhållandena är så olika och skattekraften är så olika i de olika kommunerna och landstingen. För att det inte ska bli alldeles orimliga förutsättningar när det gäller möjligheterna att bedriva lagstadgad kommunal verksamhet är det nödvändigt med ett inkomst och kostnadsutjämningssystem. Sedan ska jag villigt tillstå - det har jag för övrigt gjort många gånger i debatten - att inget system av det här slaget kan bli så perfekt att alla blir nöjda. Det krävs ständigt omprövningar och diskussioner om de olika faktorerna är rätt avvägda och om de återspeglar en rättvisa. Uppdraget för Utjämningsdelegationen och den tillsatta expertgruppen är just att se om vi kan skapa ett mer hållfast och överskådligt system, ett system som kanske uppnår en ännu högre grad av rättvisa än det nuvarande. Sedan vill jag bestämt tillbakavisa detta med Pomperipossaeffekt. Redan när vi lade propositionen på riksdagens bord uttalade jag - jag gjorde det i riksdagsdebatten - att det finns en skönhetsfläck i systemet, en skönhetsfläck som innebär att vissa kommuner med mycket hög skattekraft och skattetillväxt och en låg skatt kan få en något mindre tillväxt av sitt skatteunderlag än genomsnittet i landet. Det är den skönhetsfläcken som vi nu rättar till. Ingen kommun har drabbats av en renodlad Pomperipossaeffekt i det avseendet att inkomsterna från ett år till ett annat har minskat till följd av ett ökat antal skattebetalare. Den skevheten i systemet ska vi alltså rätta till. Sedan är det inte så, Margareta Cederfelt, att det system som vi nu har är grundlagsstridigt. Det är prövat av Lagrådet, av finansutskottet och av konstitutionsutskottet. En bred majoritet här i riksdagen har ställt sig bakom systemet och det finns en bred uppslutning även i Kommun och Landstingssverige bakom inkomst och kostnadsutjämningssystemet.
Fru talman! Huruvida förslaget, Lars-Erik Lövdén, är grundlagsvidrigt eller ej finns det anmälningar om från såväl Kommunförbundet som enskilda skatteexperter och lagexperter. När det gäller enigheten om huruvida systemet är bra eller ej finns det också tunga remissinstanser som lagt in sitt veto, bl.a. Kommunförbundet och Landstingsförbundet - kanske inte veto, men man har klagat. Vad man har lyft fram är att de kommuner som har tillväxt faktiskt inte får behålla ens en sådan del av tillväxten som ligger i nivå med vad genomsnittet för landet är, utan futtiga Jag har hört statsrådet Lövdén tala om att den socialdemokratiska ideologin innebär att olika delar av landet ska ha likvärdiga villkor osv. Men jag har inte hört statsrådet Lövdén en enda gång uttala sig om att delar av landet faktiskt består av individer som är olika. Det som är orimligt i systemet är att en stor mängd människor bidrar till att betala en extra skattebörda till förmån för andra människor, bosatta i andra delar av landet. Låt oss ta det här med tillväxt. Under 60-talet var det stor tillväxt i Stockholmsregionen. Det fanns ingenting av inkomstfördelning osv. Men tillväxten i Stockholm gjorde att hela Sverige hade en tillväxt. Låt det bli så i stället i framtiden så att resten av Sverige också får en tillväxt, inte genom egendomliga transfereringar som lägger stopp på tillväxten där den finns utan som faktiskt stimulerar en tillväxt över hela landet. Som det är nu kan inte Stockholmsregionen klara av en ökad tillväxt. Den skattekraft som tillförs förs bort. Man har inte möjlighet att bygga till och expandera, just det som handlar om den kommunala möjligheten. Statsrådet Lövdén tog upp Botkyrka som ett exempel för att visa hur fel systemet skulle slå. Men botkyrkabor drabbas av det skatteutjämningsbidrag som Stockholms län betalar. Stockholms län betalar också ett skattebidrag, och det drabbar boende i de elva kommuner i Stockholms län som bidrar till systemet men också boende i övriga kommuner i Stockholms läns landsting. Återigen: Det är den enskilda individen som kommer i kläm, oavsett om individen har låg inkomst eller ej. Det här kan inte vara rimligt. Ge kommunerna möjlighet att faktiskt tillgodose sina medborgares behov och önskemål. Bifall till
Fru talman! Ja, Lars-Erik Lövdén började med att säga att det egentligen är ideologin som skiljer oss åt. Denna skillnad skulle bestå i att vi har olika uppfattningar om att hela landet ska leva. Jag tror inte att det är på det sättet. Jag tror att vi båda tycker att alla delar i landet ska leva. Men att det ska vara någorlunda rättvist och att det ska vara någorlunda likvärdiga villkor borde vi vara överens om, tycker jag. När man tittar på Svenska Kommunförbundets utredning som ges ut varje år - Så kostar det i din kommun - kan man se att villkoren är väldigt olika. Någon anledning måste det ju finnas. Att det skulle vara rättvist, att det är dubbelt så dyrt att bo i Norrland som i Stockholms län har jag svårt att förstå. Så mycket dyrare är det inte, så mycket färre åldringar har vi inte, så mycket färre elever har vi inte, så mycket dyrare är det inte med skolskjutsar, så mycket dyrare är det inte med uppvärmningen, utan det måste bero på någonting annat, t.ex. att man är olika kostnadseffektiv. Det finns kommuner som sagt: Sänk skatten. Och det har bidragit till att man fått högre skattekraft. Lars-Erik Lövdén säger att det var en mindre skönhetsfläck, det finns ingen Pomperipossaeffekt. Jag försökte visa ett exempel på att Lars-Erik Lövdéns teori håller om det är en tillväxt i landet, för då blir det olika effekter. Men även om jag helt och hållet skulle hålla med om att det var så, måste jag säga att det blir så att några kommuner får en betydligt mindre procentsats än andra, men kostnadsökningen blir likadan. Om förslaget är grundlagsstridigt tycker jag kan diskuteras. Det är en fråga för domstol i dagens läge. Vissa kommuner har stämt staten på grund av detta. Vi tycker att det egentligen är synd att det inte finns någon författningsdomstol, för nu bedömer regeringen själv om det är riktigt eller inte. Skrota systemet! Tack.
Fru talman! Nu hörde jag från Henrik Westman i slutet de förlösande orden: Skrota systemet. Det sade Margareta Cederfelt också. Här är den ideologiska skiljelinjen. Vad ni säger i praktiken är att de kommuner som har höginkomsttagare, som har en väldigt hög skattekraft ska få klara sig på egen hand och inte vara med och bära finansieringen, vara med och svara för att hela landet ska ha möjligheter till en likvärdig utveckling. Det är vad ni säger. Ni säger att Danderyd ska kunna ha en kommunalskatt på 20 kr för att kunna upprätthålla samma kommunala service för vilken det i ett sådant system som ni förespråkar skulle behövas en kommunalskatt i Botkyrka på 40 kr. Utjämningssystemet verkar ju så att kommunerna kan bedriva verksamheten utifrån ungefär likvärdiga förutsättningar. Jag måste än en gång konstatera att jag är glad över att det finns en bred parlamentarisk majoritet för det nuvarande inkomstutjämningssystemet och att Kommunförbundet i sitt remissvar på det förslag som vi sedan lade på riksdagens bord också tillstyrkte förslaget. Det var en bred parlamentarisk majoritet där även moderaterna ingick. Landstingsförbundet hade en något annorlunda uppfattning när det gäller inkomstutjämning, men i huvudsak tillstyrkte man förslaget. Jag sade i mitt tidigare inlägg att man ska ha perspektiv på detta. Man ska se utjämningssystemet i perspektivet av de generella statsbidragen. Stockholms kommun får netto nästan 2 miljarder kronor om man räknar in de generella statsbidragen och tar hänsyn till inkomst och kostnadsutjämningen. Detta är säkerligen inte den sista debatt som vi har om det här systemet, men det skiljer sig avsevärt mellan moderaternas inställning och övriga partiers inställning till förutsättningarna att bedriva en likvärdig service över landet. Henrik Westman tar upp skillnader i standard mellan olika kommuner och gör iakttagelsen att om man tittar på Kommunförbundets beräkningar ger det något högre kostnader för verksamheten, och möjligen något högre standard på verksamheten, i de norra delarna av Sverige. Men det ska också ställas i relation till ett ökat skatteuttag. Den genomsnittliga skatten uppe i norr ligger kring 33 kr, medan kommunalskatten i Stockholm ligger på drygt 28 kr. De fem kronorna i skillnad i kommunalskattehänseende återspeglas naturligtvis också på den verksamhet som man kan bedriva, men det är ingenting som det ska tas hänsyn till i inkomst och kostnadsutjämningen, utan det speglar sig i skattesatsens storlek.
Fru talman! Statsrådet Lövdén har sagt i sitt svar att systemet ska ses i sin helhet. Ja, låt oss titta på det i helhetsperspektivet. Systemet omfattar individer, för det är individerna som utgör kommunen. Jag har tagit upp i mina två tidigare inlägg hur utjämningssystemet slår mot de boende, mot individerna som bor i Stockholmsregionen, i Stockholms läns landstings område, i de olika kommuner som drabbas. Befolkningen i Stockholm är redan hårt skattedrabbad utöver den inomregionala skatteutjämningen. Ta t.ex. fastighetsskatten som slår hårt mot de boende i Stockholmsområdet - extra skattetryck, extra belastning. Det gör att det är svårt att leva också i Stockholmsregionen, för inte kan väl statsrådets mening vara att Stockholmsregionen bara ska befolkas av höginkomsttagare. Det är vad effekten kommer att bli. Oavsett hur inkomsten är för den enskilde individen bidrar individen till ett skatteutjämningssystem till förmån för andra områden. Vart tar individen vägen? Var finns den egna möjligheten att påverka? När det just gäller Kommunförbundet och Landstingsförbundet har man tagit upp problemet med den inomregionala skatteutjämningen. I det nya förslaget är det bara 5 % som får tillfalla kommunen, inte ens upp till den genomsnittliga nivån på tillväxt som finns i landet. Det här är en viktig fråga att beakta. Det gick bra för Sverige under 60-talet, och det är den tillväxt som skapades då som har gjort att det i Sverige inte är sämre i dag än vad det är. Låt Sverige återigen bli ett tillväxtland! Skrota den inomregionala skatteutjämningen!
Fru talman! Invånarna i Botkyrka kommun är också individer. Om vi skulle följa Margareta Cederfelts förslag skulle det innebära att invånarna i Botkyrka skulle tvingas att betala en kommunalskatt på 40 kr för att kommunen skulle kunna upprätthålla samma service som i Danderyd, som bara skulle behöva ta ut 20 kr i kommunalskatt. Tycker Margareta Cederfelt att det är ett bra system? Tycker hon att invånarna i Botkyrka med den sociala problematik och låga inkomstnivå som finns där skulle beskattas med 40 kr för att man skulle klara den grundläggande kommunala servicen, medan man i Danderyd där invånarna har höga inkomster, där det bor välbeställda grupper bara skulle betala 20 kr i kommunalskatt? Är det ett rättvist system, Margareta Cederfelt? Åk i så fall ut till Botkyrka och förklara det för de individer som bor där! Än en gång: Här går en djup ideologisk skiljelinje. Vi har inte ett bekymmer i Sverige i dag på så sätt att tillväxten är jämnt fördelad. Vi har i stället bekymmer med en väldigt ojämnt fördelad tillväxt med sämre förutsättningar i delar av landet och en mycket kraftig tillväxt i Stockholm, Uppsala, sydvästra Skåne, Göteborg och andra högskoleorter. Men vi ska ju se till att den tillväxten inte bara kommer människor till del i de expansiva regionerna, utan den tillväxten är skapad av hela Sverige och måste fördelas på ett rimligt och rättvist sätt över hela Sverige.

Fru talman! Ewa Thalén Finné har frågat om jag kommer att lägga fram några förslag för att motverka bostadsbristen. Jag håller med Ewa Thalén Finné om att det låga bostadsbyggandet i tillväxtregionerna är oroande, eftersom det innebär en risk för att den ekonomiska tillväxten kan komma att hämmas. Regeringen har därför tagit flera initiativ i syfte att identifiera och vidta åtgärder som kan bidra till att främja ett ökat bostadsbyggande. Av central betydelse i sammanhanget är dock att det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen på den lokala nivån. Det är därför viktigt att kommunerna överväger vilka åtgärder de kan vidta för att stimulera ett ökat bostadsbyggande, t.ex. när det gäller mark och planberedskapen. En osäkerhet tycks emellertid finnas i många kommuner om vilket ansvar man har för bostadsförsörjningen. Det finns därför ett behov av att förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen och ett förslag med denna innebörd bereds för närvarande inom För att främja en god mark och planberedskap har regeringen givit Boverket i uppdrag att i år öka sina insatser när det gäller att förmedla kunskaper till kommunerna om de möjligheter som finns till förenklad och rationell hantering inom ramen för planoch bygglagen. Regeringen har härutöver givit landshövding Ulf Adelsohn i uppdrag att överlägga med kommunerna i Stockholms län om möjliga åtgärder för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Landshövdingen har lämnat förslag om åtgärder i två delredovisningar. Förslagen gäller bl.a. planprocessen, byggreglerna för utformningen av studentbostäder, behovet av trafikinvesteringar och byggkostnaderna. Dessa rapporter bereds nu också inom Regeringskansliet. Landshövdingen kommer att lämna sin slutredovisning den 1 juli. Höga produktionskostnader anses vara ett betydande hinder för ökat bostadsbyggande. Redan för fyra år sedan tillsatte regeringen därför Byggkostnadsdelegationen som fick i uppdrag att aktivt och i samarbete med byggsektorns aktörer arbeta för långsiktigt sänkta produktions och förvaltningskostnader. Inriktningen på delegationens arbete har varit att bl.a. lyfta fram goda exempel på nytänkande. Delegationen kommer att slutredovisa sitt arbete den 30 april. Jag räknar med att delegationen också kommer att lämna förslag om hur produktionskostnaderna kan sänkas. I syfte att främja sänkta produktionskostnader har vidare Boverket på regeringens uppdrag undersökt möjligheterna till förenklingar och ändringar i byggreglerna avseende utformningen av studentbostäder. Uppdraget redovisades till regeringen den 15 mars. Av Boverkets analyser framgår att det inom gällande lagstiftning är möjligt att uppnå betydande kostnadsminskningar när det gäller lägenheternas utformning. Härtill kommer att regeringen i vårpropositionen kommer att lämna förslag om att stimulera byggandet av studentbostäder. Som framgår av det anförda har regeringen tagit initiativ inom flera områden i syfte att förbättra förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande och som jag räknar med ska resultera i att bostadsbyggandet ökar. Jag instämmer helt i det som Ewa Thalén Finné anför, att det krävs bostäder där arbetstillfällena finns för att skapa tillväxt. Jag delar också till fullo uppfattningen att bostaden är grunden för människors möjligheter att skapa sig en tillvaro i samhället med arbete och försörjning. Och jag kan försäkra att regeringen följer utvecklingen på bostadsmarknaden noga.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Lövdén för svaret. Det är bra att statsrådet och jag i grunden har samma åsikt när det gäller behovet av bostäder och att avsaknad av bostäder hotar tillväxten. Tyvärr kan jag konstatera att statsrådet och regeringen som vanligt försöker framställa sig som handlingskraftiga genom att peka på alla utredningar som är på gång. Jag konstaterar bara att i de delrapporter som avgetts av regeringen och som jag har haft möjlighet att ta del av framkommer det egentligen inga nyheter. Till stor del är det kända åtgärder som krävs, och några är av den arten att regeringen och även riksdagen väldigt länge har känt till dem. Därför borde regeringen ha kunnat lägga fram propositioner. Låt mig ta några exempel. Vad som efterlyses av kommunerna är stabila regler och klara besked. Man vill ha besked om ifall dagens regler kommer att fortsätta att gälla eller om det kommer att bli förändringar. Man vill ha tredimensionell fastighetsbildning, och den utredningen har funnits klar i många år. Det behövs förändringar i plan och bygglagen bl.a. när det gäller överklaganden. Det har också varit känt länge. Bruksvärdesystemet borde avskaffas eller åtminstone ändras till hur det var utformat när det infördes. Detta är också något som har framförts under flera år. Vad som framkom i förra debatten var att kommunerna framför allt i Storstockholmsområdet ser inkomstutjämningen som ett hinder. Allt detta har varit känt länge. Jag tycker att det är trist att regeringen inte klarar av att lägga fram propositioner, utan man känner sig låst på grund av ideologiska ståndpunkter. Man behöver få fram förslag i dessa frågor. Om vi inte klarar av det här drabbas ju de personer - framför allt yngre och nyinflyttade - som inte får bostäder. Det är inte vi i vare sig regeringen eller riksdagen som drabbas. Vi har ju både pengar och är äldre, så vi har redan tagit oss in på bostadsmarknaden. Jag vill bara säga till statsrådet: Kom med förslag! Peka inte bara på utredningar! Det finns så mycket redan i dag som det går att lägga fram förslag om. Och det är inte en åtgärd som behövs utan det är många.
Fru talman! Från att ha talat om Stockholmsregionen som regionen med bostadsbrist uppger sig i dag var fjärde svensk som boende i en kommun med bostadsbrist. Fyra av tio bor i kommuner med överskott på bostäder, och två av tre kommuner menar att de har ett bostadsöverskott. Bostäderna har på något sätt hamnat på fel ställen i landet. Det går inte att styra folk till bostäderna, utan bostäderna måste byggas där folk har arbete och vill bo. En prognos som jag har sett visar att Stockholmsområdet beräknas växa med 200 000 invånare inom en tioårsperiod, medan vi troligen bara blir Regeringen kan givetvis inte svära sig fri från ansvaret för den bostadsbrist som uppkommit, därför att prognos på prognos har visat på den låga nybyggnadstakten, och omflyttningen inom landet har länge varit känd. Det går inte att bara ge pekpinnar till kommunerna för bristen på bostäder. Samtidigt som kommunerna givetvis ska ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen måste incitamenten finnas för kommunerna. Det bästa incitamentet skulle nog vara att slopa fastighetsavgiften och låta kommunerna uppbära en avgift för gator, vatten, el, service osv., för det är i kommunerna som bostäderna finns. Men staten har valt att frångå logiken och uppbära skatten. Regeringen bär också ett ansvar för den mellankommunala samverkan i fråga om boendeförsörjning med länsstyrelserna som den förlängda armen. Bostadsutskottet kommer just från ett besök i Växjö i går som Ewa och jag deltog i. Där fick vi ett positivt exempel på en sådan aktivitet. Fru talman! I dag har kommunernas möjlighet att påverka och styra byggandet successivt tagits bort. Staten har dessutom mer eller mindre medvetet lämnat bostadsarenan. Dessutom ges sanktioner för de kommuner som säljer ut sina allmännyttiga bolag. Regeringen måste hitta andra lösningar än enbart subventioner och sanktioner. Kjell-Olof Feldt påpekade vid ett frukostmöte för någon månad sedan att realräntechocken påverkade byggnationen. I dag ligger den kvar på ca 20 % av 1990 års nivå. Bostadsbyggandet, som i stort är finansierat med lån, är ju självklart mycket känsligt för räntan. All fastighetsförvaltning har också blivit momsbelagd liksom VA-avgifter och sophämtning, och byggmomsen har fördubblats. Hyresgästföreningen skriver i DN i dag att 70 % av de hyror som fördubblats är orsakade av politiska beslut. För Stockholms del kan överklagandeprocessen sättas i system i negativt syfte. Inte minst har Ulf Adelsohn lyft fram att planprocesserna är mycket tungrodda och fördröjande. De kan inte ändras genom kommunala beslut, utan ministern måste gå in och göra något åt att ingen längre vill bygga hyresrätter. Om inte privata byggare har ekonomi för nybyggnation av hyresfastigheter, har ju egentligen inte heller någon allmännytta det. Det är ganska bekymmersamt att hyresgästen egentligen omedelbart kan begära prövning av sin hyra i hyresnämnden och att en fastighetsägare då kan bli skyldig att göra om hela hyressättningen. Det leder ju till en väldig osäkerhet om man kan eller vill bygga eller inte. Det finns alltså en hel del att göra. Jag vill tacka ministern för att en utredning om ägarlägenheter nu äntligen kommer till stånd. Jag har sett att regeringen beslutade om denna i torsdags och att det är Laila Freivalds som tillsätter den. Det skulle vara intressant att höra om ministern vet vilka direktiv som ligger i förslaget.
Fru talman! Vi kan inte komma ifrån - och det har jag hävdat i debatt efter debatt om bostadspolitiken - att kommunerna har det grundläggande ansvaret för bostadsförsörjningen. Detta har riksdagen uttalat och det framgår av socialtjänstlag och annan lagstiftning. Jag tror att det har skapat en osäkerhet om det här under 90-talet. Bostadsförsörjningslagstiftningen togs ju bort 1993. Vi planerar att återinföra en bostadsförsörjningslagstiftning som tydligt markerar kommunernas ansvar. Det är befogat, därför att vi har sett trenden att många kommuner har trätt tillbaka från den bostadspolitiska arenan. Det är särskilt betecknande för agerandet från många Stockholmskommuners sida. Det är klart att eftersom Stockholms kommun förbjöd sitt kommunala bostadsbolag att vara med i nyproduktionen och plockade ut 4 miljarder från de kommunala bostadsbolagen, då har man trätt tillbaka från den bostadspolitiska arenan. När Stockholms kommun tar ut markpriser som hamnar på 6 000 9 000 kr per kvadratmeter, är det också svårt att få ett bostadsbyggande med rimliga kostnadsnivåer. Nu har jag noterat, och det är med tillfredsställelse - jag skäller ofta på Stockholms kommun och moderatpolitikerna - att det har börjat ske en viss sinnesförändring bland den borgerliga majoriteten i Stockholm. Man börjar nu diskutera och öppna upp för allmännyttan att vara med i nyproduktionen. Man börjar nu också fundera på om man inte ska använda tomträttsinstitutet för att hålla nere de omedelbara markpriskostnaderna för nyproduktionen. Jag välkomnar det nyvaknade intresset för att vara med och häva den allvarliga bostadssituationen i Stockholmsregionen. Det behöver byggas betydligt fler lägenheter än i dag. Vi har haft en kraftig ökning av bostadsbyggandet 1999 och vi får det under 2000. Det kommer under innevarande år att byggas 18 000-19 000 lägenheter, som det ser ut i dag. Men det behövs en uthållig ökning av produktionen till ca 25 000 lägenheter eller lite däröver. Då behöver en rad åtgärder vidtas för att underlätta det ökade bostadsbyggandet. Jag har pekat på några sådana initiativ som regeringen har tagit. Ett konkret förslag kommer i vårpropositionen om att ge ett rejält stimulansbidrag för byggande av studentbostäder som det råder en kraftig brist på - en brist som under de kommande åren kan uppskattas till 10 000 lägenheter. Det är ett konkret initiativ för att stimulera fram ett ökat studentbostadsbyggande. Tillsammans med de regeländringar som Boverket kommer att genomföra innebär det att kostnaderna för studentbostadsbyggandet och i slutändan boendekostnaden för de studerande kan hålla nere rejält. Det är naturligtvis också en rad andra åtgärder som behöver vidtas, och jag har nämnt några av dem i mitt svar på interpellationen. En fråga som vi får tillfälle att diskutera inom en inte alltför avlägsen framtid är den framtida fastighetsbeskattningen. Den kommer att presenteras av Fastighetsbeskattningsutredningen den 2 maj och kommer att syfta till att skapa neutralitet i beskattningen mellan olika boendeformer, så att hyresrätten också har en rejäl chans när det gäller nyproduktionen.
Fru talman! Jag håller med statsrådet Lövdén om att kommunerna har det grundläggande ansvaret. Min uppfattning är att kommunerna är mycket medvetna om detta. I de allra flesta fall försöker man också ta sitt ansvar. Men man kan av flera skäl ifrågasätta om det är det kommunala bostadsföretaget som alltid ska vara det som ska bygga. Jag brukade med lite sunt förnuft tänka så här när jag arbetade på den kommunala nivån: Om det inte finns några privata byggföretag som anser att det går att bygga med avkastning så att byggnationen med hyror går runt, så är frågan om man ska låta det kommunala byggföretaget göra det, därför att då är ju risken stor att det går med förlust. Och går det med förlust är det ju skattebetalarnas pengar - som vi ska ha till vård, skola och omsorg - som man får stoppa in i bostadsbolaget. Detta har ju hänt i väldigt många kommuner runtom i Sverige, så man måste ju vara lite försiktig. Men att kommunerna har denna medvetenhet tycker jag mig se runtom i våra kommuner. Jag fick inte riktigt svar vad gäller de bitar som jag tycker att man skulle kunna vara tydlig på, t.ex. tredimensionell fastighetsbildning som framför allt Stockholms stad efterlyser. Det finns en färdig utredning. Det går jättelätt och snabbt att lägga fram en proposition om det. Skulle det inte vara på sin plats att en proposition om det kom åtminstone till hösten? Det skulle lösa många problem i just Stockholm, men även i andra storstäder. Ministern talar här om att det är en kraftig ökning av bostadsbyggandet. Ja, det är en ökning av bostadsbyggandet, och den är kraftig, men från en nivå som är så låg att det nästan är tragiskt att kalla det för en kraftig ökning av bostadsbyggandet. I och för sig kan man alltid med statistik få fram precis det man vill. Jag vill säga lite om det här med studentlägenheter. Som Ulla-Britt Hagström var inne på var vi i bostadsutskottet i Växjö och träffade studenter från Växjö universitet. De var lite bekymrade över det stimulansbidrag som regeringen föreslår. Man ser studenten som en 21-årig människa som vill ha en liten etta. Men det gäller inte många studenter i dag. Genomsnittsåldern på Växjö universitet ligger över 23 år. Ofta bor man i parförhållanden och har helt andra behov. Därför är det inte bara de små lägenheterna som i sådana fall behöver stimulansbidrag. Dessutom hörde jag företrädare som sade att stimulansbidrag i sig kanske inte är det allra viktigaste utan att det även här är stabilitet; att man känner att reglerna gäller och att de gäller för en längre period och inte förändras. Man ska ju komma ihåg att planprocessen även för studentbostäder i Växjö är lång. Om det införs regler som bara gäller under ett par år hinner man inte med att prospektera nya studentlägenheter. Andra bitar som jag skulle vilja ta upp är det här med sänkta boendekostnader och lägre skatter. Det gäller fastighetsskatten - skynda med beslut! Jag vill också ta upp statliga infrastrukturinvesteringar, regeringens handläggning av överklagandetider, utländska företags möjlighet att konkurrera i Sverige och bullerservitut. Även dyra bostäder som byggs skapar ju i slutändan billiga lägenheter eftersom det blir flyttkedjor, så allt som byggs är till fördel. En bostadsförsörjningslag tror jag inte kommer att hjälpa, inte i det långa loppet.
Fru talman! Givetvis har kommunerna ansvaret. Det vet vi. Men statsrådet är egentligen den person som har själva bostadsnyckeln i sin hand. I och för sig är jag tacksam att Lövdén har tagit tag i bostadspolitiken på ett positivt sätt, för den har legat nere väldigt mycket. Jag ser nu framför mig ett radarpar med Lars-Erik Lövdén och Bengt Owe Birgersson som tillsammans kommer med en hel del idéer. Men dessa måste också komma fram på riksdagen bord. Det måste bli verklighet av dem. Egentligen borde kommunerna få incitamenten på ett annat sätt än att man bara tvingar dem - det gäller t.ex. fastighetsskatt, omfördelningssystem osv. Det skulle behövas bättre incitament. Planprocessen skulle behöva ses över vad gäller initiativ och tidsramar. Man kan kanske också titta på t.ex. pendlingen. Man kanske kan göra det billigare för människor att bo på annan ort och pendla, åtminstone för byggarbetskraft. Det är också ett bekymmer vi har; hur man ska kunna få byggnadsarbetare för att kunna uppföra allt det som vi behöver? Det finns alltså hur mycket som helst att göra. Sedan har vi också valfriheten i fråga om olika boendeformer. Det är egentligen inte försvarbart vänta ett helt år på att utreda detta med ägarlägenheter, men jag är ändå glad över att det kommer i gång. Det är också fel att beskatta lägre hyror som uppstår genom självförvaltning. Då stryper man ju kreativiteten, vilket gör att människor inte vill ta på sig uppgifter, starta kooperativ osv. Jag tycker alltså att ministern ska använda bostadsnyckeln ännu mer. Sedan är frågan om man ska dra kommunernas ansvar till sin spets. Om vi går till socialtjänstlagen så täcker den egentligen bara att kommunerna är skyldiga att ge bostad till äldre och funktionshindrade. Det måste vi titta på ännu mer så att alla har en möjlighet att få en bostad. Sedan tycker jag att det är positivt med studentbostäder.
Fru talman! Jag vill först vända mig till Ewa Thalén Finné. Jag besökte också Växjö, lite tidigare än bostadsutskottet. Jag uppfattade studentkårens reaktion som att de blev väldigt glada över beskedet att vi ska införa ett stimulansbidrag till studentbostadsbyggandet och att vi gör vissa regelförändringar. Det har också varit ett mycket tydligt krav från Sveriges förenade studentkårer, ett krav som vi nu har möjlighet att uppfylla. Man har pekat på båda de här sakerna; både regelförändringarna och nödvändigheten av ett stimulansbidrag. Båda de kraven uppfyller vi. Jag tror kanske att Sveriges förenade studentkårer har en ganska god överblick över läget runtom i landet. Nu gäller det att kommunerna svarar upp mot det här, att kommunerna tar den kastade handsken och planerar för att tillgodose behovet av studentbostäder på de orter där högskolan nu fortsättningsvis också byggs ut. Sedan kan jag hålla med Ewa Thalén Finné om en del. Om man ser till Stockholmsregionen är problematiken kanske lite mer bekymmersam än vad jag gav sken av i mitt tidigare inlägg. Det här har ju en klar koppling till infrastrukturen i Stockholmsregionen också. Mycket av svårigheterna när det gäller att ta fram mark och planer för bostadsbyggandet har kopplingar till olösta infrastrukturproblem i regionen. Det här måste vi gemensamt, alltså både regeringen och Stockholmspolitikerna, hitta lösningar på. Jag hoppas att politikerna, som har planmonopolet i Stockholmsområdet, kan ena sig om en långsiktigt hållbar lösning för de nödvändiga infrastruktursatsningarna i regionen och att vi därmed också kan få fart på bostadsbyggandet. Jag konstaterade, och det försökte Ewa Thalén Finné reducera lite, att bostadsbyggandet ökar kraftigt. Det har ökat kraftigt. Vi var nere på extremt låga nivåer efter den förfärliga krisen under första halvan av 90-talet. Det är klart att en situation med våldsamma räntechocker och med besparingar som även drabbade finansieringen av bostadspolitiken satte sin hämsko på planeringen när det gäller bostadsbyggandet. Vi hade ju en situation där efterfrågan på bostäder till följd av en dålig ekonomisk tillväxt och sjunkande reallöner inte heller var så hög. Det är väl kanske så som jag många gånger har sagt till kommunalpolitiker att man kan ha förståelse för att det är svårt att planera för de goda tiderna när man sitter i en sådan besvärlig situation. Men de goda tiderna kommer kanske snabbare än man trott. Då gäller det att ha framförhållning, och den framförhållningen har vi inte haft när det gäller mark och planberedskap. Sedan tycker jag att allmännyttan också ska vara med i nyproduktionen. Det ska inte vara så att allmännyttan bara står för det äldre beståndet, utan allmännyttan ska vara med om att bygga även det goda, det nya. Jag hoppas att man i Stockholmsregionen nu ser till att ge allmännyttan förutsättningar att vara med om att bygga det nya också. Allmännyttan behövs på bostadsmarknaden. Det ska inte bara vara privata intressenter, och det är inte bara bostadsrätter som ska byggas. Det krävs också att allmännyttan är med i nyproduktionen.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att om man just tar Stockholmsområdet har egentligen bostadsmarknaden fungerat väldigt dåligt ända sedan slutet av 70-talet och början 80-talet. Redan då, när jag var yngre och bodde i den här regionen, vilket jag inte gör i dag, var det bara de med pengar, vita eller svarta, eller de med kontakter som faktiskt kunde få en lägenhet. Jag kommer ihåg att om man skulle kontakta bostadsförmedlingen ruskade alla på huvudet och sade: Jaja, om 20 år eller så. Det är därför det är så väsentligt att vi börjar ta tag i de här frågorna, och det är glädjande att ministern i alla fall ger lite positiva besked när det gäller infrastruktursatsningar. Jag hoppas att Stockholms politiker tar sitt ansvar här. Jag bor nu inte i Stockholm, och det är inte ens min region, så jag kan inte svara för dem. Att allmännyttan ska vara med och bygga kan jag hålla med om på vissa håll. Men man ska komma ihåg att allmännyttan i Sverige är en mycket stor innehavare av hyreslägenheter. På vissa orter har allmännyttan i princip monopol, och jag är väldigt negativ till monopol, kommunala, statliga eller privata. Mångfald, när det finns många aktörer, gör ofta att man tänker på nya sätt. Det skapar incitament till att göra nya saker. Det är därför jag kanske inte känner något extremt behov av att allmännyttan bygger. Men gör något åt bruksvärdessystemet. Det hastar, tror jag. Och tredimensionell fastighetsbildning är också väsentligt.
Fru talman! Jag kan väl hålla med om att allmännyttan på en del håll i landet kanske är lite väl stor. När den är en helt dominerande aktör på marknaden med 80-90 % av marknaden kanske den är lite för stor. Nu är det ju en följd av en utveckling där industrier som etablerade sig på orterna ställde krav på kommunerna att de skulle bygga lägenheter till dem som skulle jobba i industrin. Och det var bara kommunerna som tog det ansvaret. Nu har industrierna på en del håll klappat igen, och då står kommunerna där med en besvärlig och tung bostadsproblematik. Men i tillväxtregionerna, och jag talar då om Stockholmsregionen och de andra tillväxtregionerna, är jag helt övertygad om att allmännyttan har en roll att spela även i nyproduktionen. Och där är det ju i allmänhet ekonomiskt väldigt starka kommunala bostadsbolag som har muskler att vara med i nyproduktionen. Då ska kommunerna använda det instrument som de har, ett bostadspolitiskt instrument, för att vara en aktör för att kunna tillgodose kommunmedborgarnas behov av bostäder. Jag tror att det behövs en rad åtgärder. Det är inte en enstaka åtgärd som behövs för att vi ska kunna öka bostadsbyggandet från dessa 18 000-19 000 till 25 000, utan det är en rad åtgärder som behövs. De statliga bostadskrediterna behöver göras lite bättre - det statliga bostadskreditgarantisystemet - vilket vi just nu arbetar med. Även andra hinder behöver undanröjas. Och det behövs framför allt, vilket jag tycker är väldigt glädjande, att vi är många som engagerar oss i bostadspolitiken och att vi gör det både som kommunalpolitiker och som rikspolitiker. Under det senaste halvåret har jag sett ett nyvaknat bostadspolitiskt engagemang runtom i landet, och det i sig tror jag kan medverka till att vi får lite bättre skjuts på bostadsbyggandet.

Fru talman! Chatrine Pålsson har ställt ett antal frågor till socialministern om utsatta barns situation i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Livet kan i många avseenden vara orättvist - barn har olika förutsättningar redan från början. Var barnet bor, vilka föräldrar det har, hur många andra stödjande vuxna som finns i dess närhet och hur familjens ekonomi ser ut är några faktorer som spelar stor roll för barnets uppväxt. Föräldrarnas situation påverkar i hög grad barnet. Det krävs därför en aktiv politik från samhällets sida för att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få växa upp och utvecklas under goda och trygga förhållanden. Regeringen har under de senaste åren ägnat stor kraft åt att åter få ett ekonomiskt utrymme för att kunna prioritera kampen mot arbetslösheten och förbättringar för barn och barnfamiljer. Generell välfärd är det bästa sättet att hjälpa också de mest utsatta barnen. Allmän förskola, rätt till barnomsorg för barn till arbetslösa föräldrar och införandet av maxtaxa inom barnomsorgen är centrala, planerade åtgärder från regeringens sida som syftar till att förbättra barnens situation. En hög kvalitet och barnkompetens i basverksamheterna är viktigt för att alla barn ska bli sedda och få en trygg uppväxt. Det krävs också att det finns förmåga att ge barn, och deras familjer, det särskilda stöd de behöver i form av kunnig socialtjänst, barnpsykiatri, familjerådgivning och specialiserad sjukvård. Riksdagen har under de senaste åren ökat statsbidragen till kommuner och landsting för att prioritera skola, vård och omsorg. Kommuner och landsting har här ansvaret för att använda de ökade statsbidragen på ett klokt sätt. I de fall ett barn riskerar att fara illa krävs att de olika verksamheterna samverkar, med barnets bästa för ögonen, och att personal som möter barn också fullgör sin anmälningsskyldighet. Den översyn som kommittén mot barnmisshandel nu gör avseende varje verksamhets behov av utvecklingsarbete kommer också att komma andra problemområden till del. Arbetet med att genomföra barnkonventionen handlar i hög grad om att sätta barnet i centrum. Alltsedan Sverige ratificerade konventionen har ett noggrant och systematiskt arbete bedrivits dels för att sprida och öka kunskapen om den, dels för att anpassa lagstiftningen till de krav konventionen ställer. Som exempel kan nämnas att både utlänningslagen och socialtjänstlagen har tillförts ett uttalat barnperspektiv. Utgångspunkten i den av riksdagen antagna strategin för att förverkliga barnkonventionen är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn och att barnperspektivet ska genomsyra alla beslut som rör barn. Arbetet med att utveckla barnperspektivet pågår också för fullt på olika nivåer i samhället. Socialdepartementet driver, genom sin samordningsfunktion för barnkonventionsfrågor inom Regeringskansliet, på för att barnperspektivet ska finnas med i alla relevanta beslut. Barnombudsmannen har ett brett uppdrag att genomföra utbildningsinsatser och utveckla metoder och verktyg för barnkonventionens genomförande. Kommuner och landsting kan få hjälp med att utveckla barnperspektivet genom detta arbete. Barnombudsmannen bedriver också ett utvecklingsarbete tillsammans med ett antal försöksmyndigheter när det gäller att få fram modeller för hur barnkonsekvensanalyser kan göras. Detta arbete kommer på sikt att komma kommuner och landsting till del. Alla verksamheter som möter barn har ett ansvar för att utveckla sitt barnperspektiv. När det gäller barn i flyktingsituationen pågår det sedan en lång tid tillbaka ett aktivt arbete för att stärka barnets roll i asylprocessen. Detta kommer bl.a. till uttryck genom att Invandrarverket och Utlänningsnämnden i sina beslut redovisar de avvägningar som har gjorts utifrån hänsynen till barnets bästa. För kriminalvårdens del handlar det bl.a. om att förbättra besöksmöjligheterna genom att göra miljön på anstalterna barnvänligare samt att erbjuda de intagna föräldrautbildning som stärker dem i deras föräldraroll. För att stimulera sådana insatser har särskilda medel öronmärkts i kriminalvårdens budget för år 2000. Regeringen avser att i maj lämna en skrivelse till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits inom barnområdet under de senaste åren och även ange färdriktningen för framtiden. Avslutningsvis vill jag lyfta fram den viktiga roll som det sociala nätverket och det frivilliga sociala arbetet spelar, exempelvis när ett barn har drabbats av sorg. Insatser från olika frivilligorganisationer och religiösa församlingar utgör ett värdefullt komplement till myndigheternas insatser, vilket inte minst erfarenheterna från brandkatastrofen i Göteborg visar. Det finns många goda krafter som kan samverka när det gäller att på bästa sätt söka tillgodose de ickemateriella behoven.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Ingela Thalén för svaret som jag tycker är en bra redovisning när det gäller barnen, men jag skulle kanske ha velat ha lite mer konkreta svar på en del frågor. Jag vill börja med att understryka att det enligt Det är alltså ganska många samhällsmedborgare. Vi hör väl alla ibland orden de glömda barnen. Jag har också i min interpellation beskrivit att det egentligen inte finns några glömda barn. Barnen träffar barnsköterskan och läkaren på barnavårdscentralen, personalen i förskolan och skolan, osv. Det handlar i stället om att vi som vuxna måste se dessa barn. Det finns naturligtvis många orsaker till att barn kan ha det särskilt svårt. Det går inte att separera det i en sådan här debatt. Men det finns väldigt många orsaker. 14-årsåldern har under en 15-20-årsperiod faktiskt femdubblats. Anmälningarna om brott mot barn i 0-6 årsåldern har fyrdubblats, och det tycker jag är oerhört allvarligt. I skolan och förskolan finns det ju möjlighet för föräldrar att vara med, och det tycker jag är så oerhört viktigt. Och jag tror att det ökar kvaliteten och tryggheten för barnen. Men det är ju i regel föräldrarna i de familjer som har det bra och där barnen mår bra som engagerar sig. Vi har väl ännu inte hittat någon riktigt bra metod att få kontakt med de andra föräldrarna, som vi kanske egentligen är mest intresserade av. Föräldrarnas delaktighet i barnens skolgång och i förskolan är en riktigt bra kvalitetsutvecklare. Jag höll nästan på att säga att man ibland t.o.m. skulle behöva skriva in föräldrarna i skolan. När det gäller barn som drabbas av sorg tror jag att vi i vårt land i alltför hög grad har sett till det materiella och trygghetssystem mer än till det personliga. För ett barn som t.ex. förlorar en förälder kanske stödet av personlig karaktär borde vara naturligare än att tala om någon överförmyndare som ska bevaka de ekonomiska intressena. Jag vill ställa frågan till Ingela Thalén om hon delar det synsättet. Jag har också ställt en fråga om den långa handläggningstiden för asylsökande, och då i synnerhet barn. Det är ofta fallet att den är tre fyra år. Vi vet att ett barn har lättare att acklimatisera sig till ett lands kultur och därför rotar sig snabbare. Jag vill fråga om Ingela Thalén delar uppfattningen att ett år bör vara den längsta tid som något barn ska behöva vänta. Jag är glad för man i år har avsatt pengar för barn till föräldrar som är på anstalt för att öka möjligheterna för föräldrar och barn att vara tillsammans. Det är viktigt att vi inser att även en kriminell förälder är älskad av sitt barn, och en kriminell förälder älskar sitt barn.
Fru talman! Vi är helt överens om att även om kanske inte ungdomarna själva skulle vilja betrakta sig som barn så måste vi i det här sammanhanget se till hela perioden från 0 till 18 år, och det gör vi också. Sedan blir det lite olika diskussioner beroende på om man riktar in sig på de allra yngsta barnen, barnen i den yngre skolåldern eller tonåringarna. En annan sak som jag vill understryka är att det är viktigt att inte sätta grupper mot varandra, dvs. att vi en period diskuterar barn som är utsatta för övergrepp, nästa period diskuterar barn som gömmer sig, och sedan diskuterar barn som drabbats av något annat. Vi måste i varje ögonblick se till individen. Där tror jag att Chatrine Pålsson och jag är helt överens. Jag nämner detta därför att vi ofta utvecklar metoder av olika karaktärer. Vi kan se de metoderna som nyttiga också när vi diskuterar andra typer av riskområden. I mitt svar pekar jag just på viktig metodutveckling som går att använda på många olika områden. När det gäller barn som har blivit föremål för misshandel - eller i varje fall anmälda misshandelsfall - har vi en kommitté som i april kommer med sitt första betänkande. Jag vet att den arbetar mycket intensivt och går igenom de olika områden väldigt noggrant. Vi är helt överens om den ytterligare punkt som Chatrine Pålsson tar upp som handlar om föräldraengagemang. De allra flesta föräldrar är väldigt engagerade. De kommer på föräldramöten, och de deltar i föräldragrupper redan på barnavårdscentraler. Sedan finns de grupper som man skulle vilja nå men som man inte får tag på. Jag ska inte ta upp tid med att räkna upp alltför många exempel. Men det finns faktiskt exempel inte minst runtom i våra skolor där man tar vara på engagerade föräldrar. Det sker inte minst genom olika frivilligorganisationer. Jag kan där nämna att Verdandi har föräldraträffar och når därigenom grupper av föräldrar. Kulturföreningar inom vissa språkområden har föräldramöten och når på det sättet andra föräldrar. På så sätt får skolans personal bra kontakt med föräldrarna för att diskutera barnens uppväxt och situation i allmänhet. När det gäller barn som drabbas av sorg kanske inte man ska ställa dessa saker mot varandra. Däremot är det alldeles riktigt att barn behöver en personlig relation. Nu tror jag att vi av några katastrofer har lärt oss en del i Sverige om på vilket sätt vi ger personligt stöd både till barn och vuxna när det gäller att hantera sorgearbetet. Men vi kan säkert göra mycket mer. Jag tror att man också här genom metodutveckling kan stödja den personal som finns naturligen runt barnen i skolan, på barnavårdcentraler eller för all del andra vuxna i föreningsliv och frivilligverksamhet som spelar en roll, inte minst inom de kyrkliga organisationerna. När det gäller asylansökningstiderna är den information jag har att handläggningstiden för första beslutet i genomsnitt är fem månader för barn utan vårdnadshavare och sex och en halv månad för barn i familj. Sedan är det klart att man har rättighet att få sin sak prövad, och kanske inte bara en gång utan flera gånger. Då finns det naturligtvis risk för att det drar ut på tiden. Jag tycker att det är viktigt att hålla i sär just detta. När det gäller det första beslutet är man i dag nere i hanterbara tider, om man kan kalla det så.
Fru talman! Jag delar synen att vi ska se utifrån barns perspektiv och behov och inte ha likriktade mönster. Det går det inte att ha. I Ingela Thaléns svar anger hon allmän förskola, rätt till barnomsorg för barn till arbetslösa föräldrar och införande av maxtaxa inom barnomsorgen som centrala begrepp. Ingela Thalén vet att vi inte delar den synen att maxtaxa och en fyrkantig barnomsorgslösning är det bästa för alla barn. Jag tror fortfarande att varje familj själv ska få besluta mer om hur man vill ordna det för barnen. Det kan hända att det finns barn som skulle behöva mer tid med föräldrarna, speciellt under de allra första åren. Jag kan också konstatera att man under senare år har satsat mer på barnfamiljerna. Men låt oss titta på dem som har det allra svårast, de som är socialbidragstagare. Vi vet att antalet socialbidragstagare kanske inte är fler, men de har socialbidrag under längre tid. Barnbidraget på 850 kr har inte förstärkt deras ekonomi. De har fått det reducerat från sitt socialbidrag. Det är synd att inte den ökningen kommer de familjer till godo som har det sämst ekonomiskt och är i den svåraste situationen. Det är oerhört viktigt att de som arbetar inom barnomsorgen har kompetens. Jag tror att det blir viktigare och viktigare. Det gäller inte minst att utbilda för att förstå signaler. Vi vet att det finns barn till t.ex. missbrukande föräldrar som spelar ett oerhört bra spel, eftersom de inte vill att deras föräldrar ska råka illa ut. Många av dem blir lustigkurrarna i skolan, och de tilldrar sig mycket uppmärksamhet. En del av barnen utvecklar en situation hemma där de blir föräldrar till sina egna föräldrar för att omhulda dem och inte behöva skämmas inför kamrater och lärare. Där tror jag att det är jätteviktigt att alla som arbetar inom skolan har en kunskap. Det gäller inte i första hand vad barn säger utan vad detta kan tolkas som. Det är likadant som inom sjukvården. Vi behöver vara utbildade för att se en patient som inte själv kan säga hur det känns. Jag vill lyfta fram detta som oerhört viktigt. Jag vill ställa en konkret fråga till. Jag delar Ingela Thaléns åsikt att vi ska införliva barnkonventionen. Men det är synd att det har varit så trögt. Där är vi nog alla medskyldiga, inte minst ute i kommuner och landsting där det inte fått genomslag. Kommer det i år någon barnbilaga med i statsbudgeten? Jag har saknat den. Om vi inom riksdagen och regeringen lyfter fram en barnbilaga i varje statsbudget skulle vi göra den stora grupp som barnen utgör, och som är vår framtid, en väldigt stor tjänst.
Fru talman! Det finns mycket att kommentera. Jag behöver inte ta upp det vi är överens om. Jag behöver kanske inte heller ta upp det vi är oeniga om. Det är ganska klart när det gäller på vilket sätt vi ska utforma de ekonomiska förutsättningarna för barnfamiljer. Där har vi olika politiska vägar, även om jag är övertygad om att vi är helt överens om att målet för vår politik ska vara att ge föräldrar och barn trygghet under barnens uppväxt. Det är väldigt viktigt. Så till den konkreta frågan om en barnbilaga. Det vi gör nu är att komma med en barnskrivelse under våren. Sedan är det vår ambition att komma med en ordentlig barnbilaga. Jag är inte riktigt säker på att vi mäktar med det nu under hösten. Vi kommer med en ordentlig barnskrivelse som en uppföljning av arbetet. Men vi är överens om att en barnbilaga är ett bra sätt att tydliggöra utvecklingen när det gäller barnens rätt i samhället. När det gäller barnens signaler är vi också överens. Jag vill bara kort säga att Kommittén mot barnmisshandel har som ett av sina uppdrag att beskriva detta och att lyfta upp på vilket sätt man ska metodutveckla och sprida kunskap om att tolka, precis som Chatrine Pålsson säger, inte det barnen säger utan det de ger uttryck för genom sitt sätt att vara och genom sitt språk.
Fru talman! Jag ser att tiden har gått, men jag vill ändå ställa en avslutande fråga till Ingela Thalén. Vi får redovisningar av hur mycket tid vi vuxna ger våra barn varje dag. Man gör mätningar av det på något klurigt sätt. Hur man gör vet jag inte. Vi är alla överens om att vi vuxna behöver ge mer tid åt barnen. Det antal minuter vi har för våra barn varje dag har tyvärr gått ned. TV-tittandet ökar, och det finns ett enormt behov hos barnen att få kontakt med, säger jag, vuxna. Jag tror att det främst gäller föräldrarna, men jag säger vuxna. Barngrupperna på olika barnomsorgsverksamheter har ju ökat. Jag tror att de allra flesta barn klarar av att ha lite fler barn i sin barngrupp. Det tror jag. De mest utsatta barnen kanske har svårare med det. Men om det finns fler vuxna tror jag ändå att det blir tryggare. Då vill jag ställa den sista frågan: Har statsrådet funderat på hur vi skulle kunna lägga fram förslag så att man ger mer utrymme för att barn får tid med vuxna? Det fanns en kampanj för många år sedan där det hette: Barn är mjuka, bilar är hårda. Jag skulle vilja ha en sådan kampanj igen, så att vi förstår att det vi gör för våra barn är så oerhört viktigt. Det är en mycket god investering för framtiden.
Fru talman! Om man ser över en längre period, t.ex. över min livsperiod, så hade jag mer tid för mina barn trots heltidsarbete än vad min mor hade för oss på grund av hennes heltidsarbete. Jag kan se på mina barn att de har lite mer tid för sina barn än vad jag hade för mina. I meningen relationen förvärvsarbete, yrkesarbete och barn har naturligtvis utvecklingen åt rätt håll. Då pekar Chatrine Pålsson på en annan sak. Tiden kanske ägnas åt andra saker i dag än åt att skapa sammanhållning och gemenskap med barnen därför att det är så mycket annat som tränger på. Jag ska inte utveckla det mer än så. Men det finns en stressande situation för unga familjer i dag som gör att man kanske inte kan utnyttja den tid man ändå har tillsammans med barnen på ett sätt som gör att både barn och vuxna mår bra. I den konkreta frågan är det min uppfattning att de resurser som kommunerna nu har bör användas till höja kvaliteten genom att forma mindre grupper. Jag tycker inte att man ska sätta något fixt antal barn. Det varierar beroende på tid och beroende på hur det ser ut i övrigt. Men man ska stärka kvaliteten genom att ha färre barn i grupperna och därmed mer vuxentid för barnen.
Fru talman! Sylvia Lindgren säger att vi ligger så oerhört nära varandra i skrivningarna i det här betänkandet. Och det gör vi. Vi ligger ganska nära.

Men varför skulle man då inte kunna ha ett tillkännagivande, som ju faktiskt är ett redskap som riksdagen har för att verkligen sätta fart på regeringen och se till att det blir så som man vill? De signaler vi har från departementet är: Visst vill vi göra det här, men just nu orkar vi inte med det och vi kan inte heller se när vi skulle orka med det. Ett tillkännagivande hade varit ett kraftfullt uttalande från ett enigt utskott, vilket hade varit bra mycket bättre för den här sakens skull.
Fru talman! I den här frågan tycker jag att det är skrivet så nära ett tillkännagivande som det någonsin går. Det skulle förvåna mig om man inte med anledning av det också tar upp den här frågan på departementet så att man verkligen kommer framåt när det gäller auktorisation av teckenspråkstolkar. Men jag tycker också att det är viktigt i det sammanhanget att man även ser till att teckenspråkstolkar utbildas i en helhet. Sedan handlar det om marknadsföring av Sverige. Det handlar om att gå vidare i det. Det handlar om hur vi uppträder, vad vi säger, vad vi tycker, om vi har framtidstro eller är pessimister. Det påverkar naturligtvis oerhört starkt hur vi också uppfattas och vilken utveckling vi ska ha i det här landet. Det ser jag som en del i våra skiljelinjer. Jag ser det också som en del att reservationerna är ganska kända. Ibland kan man lite grann känna att det är mycket väsen för ingenting. Men när det gäller de övergripande frågorna har vi olika ideologi och en annan uppfattning. Det handlar om skatter, om arbetsrätt, om fördelningspolitik, om alla eller enskilda.

Fru talman! Det här betänkandet innehåller ju 64 motioner och 120 yrkanden. Det är nog många av de yrkandena som har kommit igen genom åren flera gånger. Jag ska ta upp ett par delar i betänkandet som jag tycker är viktiga att trycka på. Det har kommit in ett antal motioner som handlar om vidareförädling av skogsråvara. Det är naturligtvis med tanke på och också efter mycket lång diskussion om att vi i Sverige är duktiga på att exportera massa och att såga i trävaror. Men vi har på något sätt inte lyckats bli den nation vi skulle ha kunnat vara när det gäller att förädla denna goda råvara. Skogsindustrin spelar en väldigt stor roll för Sverige, för svensk ekonomi och sysselsättning. Det är vi alla ense om. Men den skulle kunna var ännu mer betydelsefull. Nu sker en hel del saker. Det sker en hel del på våra högskolor. Det sker olika forskningsprojekt. Man kan nog säga att också skogsindustrin mycket väl har förstått att någonting måste göras. Det beror på att man naturligtvis ser möjligheterna men också på att man är klar över att det nu inte går att öka kapaciteten längre. Det går inte att fortsätta att öka antalet sågade trävaror eller att öka exporten av pappersmassa, utan man måste förädla den råvara man har. Allting pekar på att det går åt det hållet. Här finns det möjligheter. Bara en sådan sak att fördubbla möbelproduktionen i Sverige skulle skapa många nya jobb och ett stort nytt förädlingsvärde. Det är naturligtvis viktigt att industrin tar sitt ansvar. Jag tror också att det vid vissa tillfällen även är viktigt att staten går in och agerar, åtminstone som initiativtagare i olika sammanhang för att få saker och ting utförda. I sammanhanget vill jag också ta upp problemet med att vår svenska industri ibland råkar ut för mycket svårartad konkurrens beroende på stöd till olika anläggningar ute i Europa. Här måste vi naturligtvis möta upp och se till att vi verkligen kan fortsätta att ha en stark skogsindustri. I sammanhanget är det kanske också lika bra att ta upp att vi får syna EU-direktivet om att varvsstödet ska upphöra vid årsskiftet i år. Här tycker jag att det är viktigt att regeringen och vi som håller på med frågorna är klara över att risken är stor att EU kommer att fortsätta med att ge direktsubventioner till sin varvsnäring, medan vi i Sverige står med våra vita händer och fortsätter att inte ge några subventioner alls. Vi måste nog vara beredda, om vi ska ha någon varvsindustri kvar, att gå in och vidta vissa åtgärder. Det finns också en liten diskussion om hur vi ska använda industrispån, alltså sågspån, hyvelspån och kutterspån. Alla kanske inte vet vad det är för någonting. Det är i alla fall en mycket begärlig råvara nu för tiden. Den används av skivindustrin, av pelletsindustrin och av våra värmeverk. Det är alltså en ökad konkurrens om råvaran. Denna fråga måste naturligtvis lösas på något sätt så att spånen kommer till de ställen den ska, alltså först till industrin. Därefter kan man elda samma spån vid ett senare skede. Här avvaktar vi naturligtvis enerigskattediskussionerna. Det är jätteviktigt för att kunna bevara delar av svensk skogsindustri och även den del som har med vidareförädling att göra. Fru talman! I det här betänkandet tar vi också upp tillväxtavtalen. Här har vi lite olika mening. Men jag tycker ändå att det är bra att vi i betänkandet klart slår fast att det måste bli andra tag, en mycket ambitiösare inställning från de olika regionerna vad gäller kvinnornas deltagande i tillväxtavtalen. Från utskottets sida förutsätter vi att regeringen kommer att tillse att jämställdhetsfrågan lyfts fram på ett mer påtagligt sätt än vad som hittills varit fallet. Reservation 1 i betänkandet från både moderater, kristdemokrater, centerpartister och folkpartister är ju en mycket tydlig reservation som verkligen visar skillnaden mellan partierna. Utskottets majoritet tillsammans med de flesta aktörerna i näringslivet, både i Sverige och utanför, anser att det går mycket bra för det här landet och att företagsklimatet tillhör bland de bästa i världen. Utskottets minoritet däremot har en helt annan mening. Det må man ju få ha, det är ingen som begär något annat. Men det kan ju vara grader i den pessimism man ändå visar upp. Det är också överraskande att Centern är underskrivare av reservation 1. Men för att inte helt komma vid sidan av den verkliga situationen inleds faktiskt reservationen mycket klädsamt med att konstaterandet att det går bättre för den svenska ekonomin. Man talar om "det något förbättrade ekonomiska läge som Sverige ändå för närvarande befinner sig i". Så börjar man, och det låter ju rätt så bra. Det är ju en försiktig början. Men sedan kommer klämmer man till. När man väl har smekt lite grann slår man till och visar sin normala ton igen. Man säger lite längre ned: "Misstroendet mot regeringens näringspolitik växer och påverkar både investeringar och företagens förutsättningar att skapa nya arbetstillfällen." Man undrar naturligtvis vad reservanterna menar. Lever vi i samma land, pratar vi i samma parlament? I en situation när det svenska näringslivet går för fullt, när antalet anställda ökar och Sverige får beröm av de flesta bedömare säger de borgerliga partierna: Misstroendet mot regeringens näringspolitik växer. Längre ned fortsätter reservanterna: "På område efter område har regeringen slagit in på en kurs som försämrar förutsättningarna för företagande." Så slutar de med: "Man kan tala om en öppen förtroendekris, där regeringen alltmer tappar kontakten med verkligheten". Man undrar vem som tappat kontakten med verkligheten! De här formuleringarna förefaller mycket överdrivna, och just nu våren 2000 helt malplacerade. Vad ska man använda för ord och formuleringar den dag sysselsättningen minskar? Det skulle vara mycket intressant att se hur en sådan formulering skulle kunna se ut. Jag kan inte låta bli att fråga Åke Sandström: Står Åke Sandström och Centern verkligen bakom dessa bombastiska uttryck "misstroendet mot näringspolitiken växer" och "öppen förtroendekris"? Fru talman! Bakgrunden till vad jag betecknar som överord är de borgerliga partiernas kritik mot bl.a. skattepolitiken och de svenska arbetsrättsreglerna. Framför allt moderaterna anser att sänkta skatter på allt och alla löser de flesta problemen. Det är känt. De ständigt framförda kraven om flexiblare arbetsrättsregler är också kända. Flexiblare arbetsrättsregler låter kanske inte så farligt. Men man menar faktiskt någonting annat, och man säger det nu i kväll. Man menar helt enkelt urgröpta för löntagarna sämre arbetsrättsregler. Jag tycker att det behövs en ny och utvecklad arbetsrätt i det här landet som kanske i många andra. Det handlar om löntagarnas delaktighet och ansvar i produktionsprocessen. Det handlar om rätt till kompetensutveckling även för den som kanske inte har så höga funktioner i företaget. Det handlar om trygghet i anställningen och att inte behöva befara att bli uppsagd för att man inte är lika snabb längre som en nyanställd eller för att man opponerar sig mot företagets agerande på olika områden. Det vore intressant med en mer problematiserad och framåtsyftande diskussion med borgerligheten om hur man bäst tar till vara humankapitalets resurser. Men det är nästan omöjligt så länge som den samlade högern enbart inriktar sig på försämringar av arbetsrätten. Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! När Lennart Beijer beskriver de problem som han tycker finns och jämför Sveriges näringsklimat med Europas i övrigt kommer han in på bidrag bl.a. till skogsindustrin. Det har visat sig gång efter annan att det är just på skattesidan Sverige sticker ut. Vi riskerar att tappa företag, och på område efter område ligger vi dåligt till. Jag skulle tycka att det vore intressant att få besked av Lennart Beijer i en annan fråga. Det här betänkandet tar upp statliga företag. Vi från den borgerliga sidan vill bl.a. sälja ut Telia. Jag läste ert nya förslag till principprogram. Där säger ni: Företag som har en nyckelroll i den svenska ekonomin ska ägas av samhället. Det skulle vara intressant att få höra Lennart Beijer berätta vilka företag man syftar på. Vilka företag är det ytterligare som ska ägas av staten?
Fru talman! Först till frågan om skatter. Det är väldigt mycket som tyder på att det inte precis är skattetrycket som bestämmer hur bra ett land går och fungerar. Det är ändå så att vi trots vårt höga skattetryck har lyckats få fram sådana företag som Telia, Hade Mikael Oscarsson varit här i morse och lyssnat på statsministern - det kanske han var, jag kommer inte ihåg om han var det - hade kan också fått höra att det naturligtvis finns skatter som man kan justera och som man kanske måste justera. Samtidigt är det en trend i hela Europa att man tvingas till, att man helt enkelt måste se till, att få in mer intäkter just genom skatter för att klara olika system. Det behövs för att man ska klara att bygga ett Europa som kan konkurrera runtomkring i världen vad gäller utbildning osv. Det är alltså inte så självklart att detta enkla: Sänk skatterna!, skulle lösa några problem. Vad gäller statliga företag vet Mikael Ocarsson att vi av hävd försvarar de statliga företagen. Jag märker i betänkandet att Kristdemokraterna åtminstone försvarar Systembolaget, och det är jag glad för. Det är i varje fall en början. Det kan bli mera. I och för sig tror jag att vi nog måste tänka oss att låta samhällsintresset blir större för både statliga företag och större privata och att man ser till företagen bygger på ett ekologiskt hållbart samhälle osv. Jag tror att både det statliga och det privata ägandet av större företag är under stor omvandling.
Fru talman! Jag noterar att jag inte får några svar av Lennart Beijer. Jag frågade apropå statliga företag vad den här meningen egentligen innebär: Företag som har en nyckelroll i den svenska ekonomin ska ägas av samhället. Två exempel på företag som har en nyckelroll i den svenska ekonomin är Volvo och Ericsson. Är det exempel på företag som ska ägas av samhället? Jag tycker att det skulle vara intressant att få besked om det. Det står på ett annat ställe i ert nya principprogram: Genomförandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande och att ägandets rättigheter ska begränsas. Vad innebär det när vi talar om näringspolitik och hur vi ska få tillväxt och fler arbeten? Det vore intressant att få reda på det. Det är mer av privat företagande som vårt land behöver. Vi behöver stötta företagandet. På tal om EU, som Lennart Beijer var inne på förut, har det visat sig att EU har exempelvis sagt att man rekommenderar att man ska sänka skatterna på hushållstjänster. Är det någonting Lennart Beijer motsätter sig?
Fru talman! Det finns ett antal stora viktiga företag där vi med en gång kan konstatera att de fortfarnde bäst sköts av statligt ägande. Det är sådana som Vad gäller den senaste utvecklingen för Volvo - som Mikael Oscarsson tar upp - och Scania är frågan vilken utveckling som är den bästa, att de nu blir uppköpta och att ledningarna på sikt kommer att finnas utanför Sverige eller om det varit bättre med någon annan sorts ägandeordning för de företagen. Det är helt riktigt som Mikael Oscarsson säger. Ska man störta kapitalismen måste nog socialismen på något sätt komma i stället. Nu är det väl lite osäkert även hur den ser ut. Tillsvidare får vi väl ändå försöka göra det bästa av den situation vi lever i just nu, Mikael Oscarsson. Jag tycker att man bör börja diskutera hur ägandet ska se ut. Det gäller inte bara det statliga ägandet utan minst lika mycket det stora privata företagsägandet. Det är ingen särskilt bra situation att vi nu ser att de stora viktiga företagen sakta men säkert lämnar vårt land, och kanske också sysselsättningen i detta land.
Fru talman! Först ska jag erkänna för Lennart Beijer att den politiska retoriken ibland kan gå väl långt. Skulle jag själv ha skrivit allt detta kanske jag skulle ha uttryckt mig annorlunda. Jag är mest bekymrad över att Sverige håller på att tudelas, och det tar jag som intäkt för min kritiska hållning. Skulle vi följas åt i norra Norrlands inland och möta småföretagare, t.ex. alla de som nu får en höjning av arbetsgivaravgifterna med 8 %, finns det täckning för misstron. Men okej, jag kan erkänna att man kan uttrycka sig på annat sätt, och det gör jag här. Lennart Beijer nämnde energiskatterna som en viktig del i ett stort komplex, som vi kanske inte har möjlighet att utreda här. Jag delar uppfattningen om betydelsen av dem. Vad som däremot är verkligt svårt är takten i energiskattesamtalen. På samma sätt som gjordes med Sylvia Lindgren vill jag fråga Lennart Beijer med tre alternativ: Anser han att energiskattesamtalen pyr, går på sparlåga eller har slocknat? Jag lutar åt det sistnämnda.
Fru talman! Det känns skönt. Jag lyssnade på Åke Sandströms inledningsanförande, och jag kände inte igen någonting från reservationens olika texter. Åke har ett helt annat, och mer balanserat, uttryckssätt än det som finns i reservationen. Det är lite sorgligt att också behöva hitta Centern och Åke Sandström under en så här pass skarp reservation. Jag håller med Åke om att Sverige är i obalans. En väldigt stor del av Sverige har inte den tillväxt och den utveckling som man har i övriga landet. Detta är ett jätteproblem, som vi från Vänsterpartiet naturligtvis både försöker lägga ned, och lägger ned, mycket arbete på. Den debatten kommer väl under nästa punkt. Däremot kan man säga att när det gäller arbetsgivaravgifterna och de åtta procenten i Norrlands inland, som det nu är diskussioner om, har vi problemet att Sverige som EU-medlem måste följa de krav som EU ställer. Jag litar nog på näringsministern, som häromdagen sade: Skulle det visa sig att vi trots allt får behålla detta stödsystem så ska vi naturligtvis se till att ta fram det.

Fru talman! Jag har inga reservationer i betänkandet, men jag har ett särskilt yttrande. Det gäller sammansättningen av styrelserna i statliga företag. Jag förmodar att mina kolleger här håller med mig om att det inte finns några övermänniskor, dvs. övermän, som det väl handlar om i det här fallet. Alla måste sova och ha sina sociala relationer. Ingen hinner hur mycket som helst. Jag tycker alltså att det skulle vara rimligt att vidga kretsen av dem som har styrelseposter och som får erfarenhet av detta, och då särskilt vidga kretsen till fler kvinnor. När det gäller småföretag är jag faktiskt lite nöjd med en del saker som jag har lärt mig i betänkandet, nämligen att regeringen nu arbetar med att få fram lokala och regionala fonder för att stötta lokalt och regionalt näringsliv. Det tror jag är en mycket bra sak, och värd att hoppas på. Dessutom arbetar man med samverkan mellan företag i lokala nätverk. Jag tror att det är jätteviktigt, speciellt för de nya företagen. Jag pratade t.ex. med en ung miljöentreprenör som sade: Mina konkurrenter är inte mina konkurrenter - de är mina kolleger! Jag tror att det kommer att gå åt det hållet i framtiden, när vi nu ser fördelen av att etablera sig i kluster osv. Det är faktiskt bra för företag att ha andra, liknande företag vid sin sida. Nu är inte Karin Falkmer här. Men jag blev lite förvånad över det hon sade om Simplex och att endast 13 av reglerna var genomförda. Det som jag har läst mig till är att det är 40 % som är genomförda, och att 30 % utreds för närvarande. En sak som jag tycker är väldigt rolig i detta arbete är de kundundersökningar som alla myndigheter ska göra varje år. Det håller naturligtvis myndigheterna vakna, om man säger så. Det är jag övertygad om. Sedan ska de ju också komma in med en årlig rapport om detta. Det borde kunna ge ett bättre klimat i den mån det behövs - och det gör det säkert. Jag kan gå över till detta att det nu går ut regionalpolitiska medel till att bygga upp internationella företagarföreningar runtom i landet. Det tycker jag också är väldigt trevligt att se. Det utgår regionalpolitiska medel när man gör det i Gävle och Umeå, medan det däremot utgår bidrag när man gör det i Den här skillnaden tycker jag är lite svårgenomskådlig, men det kanske finns någon som kan förklara den. Detta är ju vad vi brukar tänka norrut - när det är någonting som går norrut så kallas det regionalpolitik. Men det kanske finns något bra skäl. I NUTEK:s regleringsbrev står det att man stöttar nyföretagande bland ungdomar och underrepresenterade grupper. Det tycker jag också är en bra grej. I underrepresenterade grupper ingår naturligtvis både kvinnor och invandrare. Det är glädjande att ett sådant arbete kommer i gång, och att man över huvud taget börjar växla från socialpolitik till s.k. tillväxtpolitik när det gäller invandrare. Det är mycket behövligt. Personligen tror jag att vi skulle må väldigt bra om vi kunde locka fler invandrare norrut. De skulle ha nytta av det, och vi skulle ha nytta av det. Det är lite synd att så många hamnar i stora städer. Jag håller naturligtvis med samtliga tidigare talare om vikten av kvinnligt företagande. Där är vi så ense, så det behöver inte sägas så mycket kring det. Kvinnliga affärsrådgivare finns nu i 100 kommuner. Vid resurscentrer satsar man 16 miljoner. En utveckling är alltså på gång här. Vad gäller nykooperationen tycker jag också att det som nu händer är bra. Där är mp, s och v rätt så ense om tagen, och vad jag kan förstå är väl egentligen Åke Sandström det också. Jag tror inte att han skiljer sig så mycket från oss, fastän han har en reservation. Vi tycker att detta är viktigt, och vi vill jobba på så mycket det går för att främja den här delen. När det gäller auktorisation av teckenspråkstolkar tycker jag också att utskottets mening och reservationen är väldigt lika. Där kan det inte finnas någon större anledning till missnöje bland reservanterna.

Fru talman! Jag har en motion om turismen, där jag ganska övergripande har tagit upp de problem, men även de möjligheter, som jag ser i branschen. Jag lämnade in en motion i turismfrågan i höstas. Jag har haft en turismmotion varje år sedan jag kom in i riksdagen. I fjol hamnade den i skatteutskottet och i år hamnade den, enligt min mening, i rätt utskott men i fel betänkande - fortfarande enligt min mening. Fru talman! Min motion finns nämligen inte i det här betänkandet, utan i nästkommande som vi ska diskutera strax. Där kommenteras den så här: "Turismen har kommenterats i tidigare avsnitt." Punkt, slut. Så behandlar man en motion. Jag vet inte om näringsutskottet har använt sig av lottning när man behandlat motionerna, och jag kastar den frågan till utskottets representant Sylvia Lindgren. Hemma i Dalarna är turismen en stor fråga - oerhört stor. Ibland har jag en otäck känsla av att inte alla förstår möjligheterna och potentialen för just turismen. I ett glesbygdslän och ett utflyttningslän som det jag bor i är turismen oerhört stor. Det är en småföretagarfråga i allra högsta grad. Vi vet att 90 % av alla som håller på med turism är företag som har under tio anställda. I mitt län har vi också stora företag inom turismen. Jag tänker på Älvdalens kommun med Idre fjällanläggningar och Malungs kommun med hela Jag är tämligen säker på, och det säger också branschen själv, att här finns det många jobb. Man har sagt att en omsättningsökning på 10 % skulle ge 10 000 nya jobb. Det låter ju otroligt mycket när man står här och pratar om 10 000 nya jobb, men det handlar alltså om vad branschen själv säger. Fru talman! Jag vill passa på att yrka bifall till reservation nr 11 som handlar om turismen. Det finns ju inte möjlighet att göra det i anslutning till nästkommande betänkande, eftersom det inte finns någon reservation som behandlar turismen där. Jag har haft förmånen att besöka turistmässan i Göteborg de senaste tio åren. Jag var där även i år och även på de företagardagar som tyvärr statsrådet Sahlin fick lämna återbud till. Det var tråkigt, för där fanns det många småföretagare på plats. Jag har ägnat många timmar åt turist och resefrågorna de senaste 10-15 åren. Turistmässan växer, och konkurrensen ökar. Det vet vi ju. Det är en oerhörd konkurrens om turismen. Jag kan instämma i den ljusa bild som finns om att det finns många småföretagare, enmansföretagare, som är beredda att satsa här. Om jag grumlar till det lite genom att säga att det behövs bättre förutsättningar får jag säkert en replik om att vi moderater bara vill sänka skatterna. Men det är inte jag som moderat som vill det, utan jag frågade vad branschen ville ha och önskade. Det finns även moln på himlen. Bensinpriset och bensinskatten är ett sådant moln som hör till turismens utveckling. Det är långt från Stockholm och Mälardalsområdet upp till Sälen. Bensinpriset och skatten spelar i högsta grad in. Vägfrågan är något annat som också spelar in. Turismen är en bred bransch. Man ska inte vara glad när någonting går dåligt, men jag blev i alla fall lite glad när statsrådet Sahlin inför turistmässan sade att vi inte har varit framgångsrika när det gäller hanteringen av svensk turism. Det stod i en branschtidning. Det är bra att det kommer ett erkännande om det samtidigt följs av ett uppvaknande. Fru talman! Jag stryker mig i nästa debatt för att vara lite effektiv och för kammarens bästa så att vi får en bättre sluttid. Jag tycker att det är här jag ska yrka bifall till reservation nr 11 där turismen behandlas.
Fru talman! Som svar till Rolf Gunnarsson vill jag bara säga att i Rolf Gunnarssons motion står det att turismen är en framtidsbransch som bör byggas ut i Dalarna, bl.a. genom olika skatteåtgärder. Eftersom ett speciellt område är omnämnt är det ganska naturligt att den har hamnat inom regionalpolitiken. Det är många som vill bygga ut den inom just sitt område. Den övergripande delen av turismen behandlas i betänkande nr 13 som vi nu behandlar. Låt mig också få säga att turismen växer. Det är en växande bransch. De statliga insatserna är också fördelade på Turistdelegationen och på Sveriges Rese och Turistråd AB som är ett gemensamt bolag. Dessutom finns det en rad olika verksamheter som man också bedriver i olika projektformer. Jag var också nere på Turmässan i Göteborg och deltog också på seminariet där man från RTS sida också mycket klart redogjorde för en rad program som är väldigt spännande och som är på gång att genomföras. Vad som kanske också bör tilläggas i det sammanhanget är att biträdande näringsminister Mona Sahlin så sent som i december tillsatte en grupp som heter Framtidsgruppen för att stärka tillväxten i den svenska rese och turistindustrin. Gruppen ska för övrigt ha sitt andra sammanträde ganska snart. Jag tror att det är den 14 april. Det är mycket som är på gång inom den verksamheten. Det är bara glädjande att turismen och besöksnäringen kommer högre upp på dagordningen. Vi kan också läsa i tillväxtavtalen varför kopplingen till regionalpolitiken är ganska stark.
Fru talman! Jag vet om att Framtidsgruppen finns. Det informerades vi om på den här mässan i år. Nu är det kanske inte olika grupper i storstäderna som gubbar, tanter, kvinnor, damer, kvinnor och män i Dalarna efterlyser. De vill kanske inte ha just flera grupper och statliga utredningar. De vill kanske ha konkreta åtgärder. Man sitter kanske där i sitt källarföretag med ganska stor omsättning och jobbar ganska hårt, ofta koncentrerat till ett halvår. Så är det oftast när det gäller turismen, i alla fall i det län som jag representerar även om sommarturismen har kommit. Jag tycker att det är bra att statsrådet Sahlin sade det hon sade. Det är lite grann som Jeppe på berget. Vi har inte varit framgångsrika när det gäller hantering av svensk turism. Jag tycker att det är ett bra uttalande. Som jag sade i mitt korta anförande tycker jag att detta är ett uppvaknande. Jag hoppas att det sedan inte bara följs av grupper och statliga utredningar, som Sylvia Lindgren säger, utan av konkreta åtgärder för företagarna i t.ex. min hemkommun. För att återgå till hanteringen av min motion tror jag att Sylvia Lindgren hade varit lika besviken på hanteringen av en motion där man har lagt ned ganska mycket jobb för att skaffa underlag. Det är väl ganska naturligt att man råkar skriva ordet Dalarna där. Jag representerar ju inget utskott, utan jag representerar mitt län. Jag har inte begärt några särskilda momssatser, några särskilda pengar eller några skattetabeller som gäller för Dalarna. Det hade jag inte tänkt mig. Ordet Dalarna finns där, men jag ska nogsamt ta bort det till nästa år. Då får jag kanske vara med i en turistdebatt.
Fru talman! Det ser jag fram emot, Rolf Gunnarsson. Låt mig få säga att jag håller med statsrådet Mona Sahlin när hon säger att det bör kunna göras mer på det här området. Men inom turismen och besöksnäringen ligger ju också väldigt många olika delar. Det är tillväxtföretag i stor utsträckning. Det är infrastruktur för tillväxtavtal och upplevelseindustri. Det måste till samverkan mellan offentlig och privat verksamhet. Det är många unga företagare inom turistbranschen. Man måste ha en långsiktigt hållbar turism och turism i den nya ekonomin. Skatter, villkor och kreativa profileringar hänger också samman med turistnäringen. Därför, Rolf Gunnarsson, är också samverkan så oerhört viktig. Därför tycker jag att det är bra med en framtidsgrupp med representanter från många olika håll som ingår i turistbranschen för att ventilera dessa frågor och komma fram med förslag och idéer.
Fru talman! Jag håller med om att det är en bransch där det finns mycket att göra. Som jag sade är det branschen själv, i alla fall i det underlag till den motion jag skrev, som kom med påståendet att en omsättningsökning på 10 % skulle ge 10 000 nya jobb. Jag tycker fortfarande att siffran är oerhört stor. Jag tar den lite med en nypa salt. Men det visar i alla fall att det finns en utveckling i den här branschen. Jag satt och tittade vad Stiftelsen Idrefjäll betyder för en liten glesbygdskommun som Älvdalens kommun. Man har räknat ut att man har betalt in 137 miljoner i preliminärskatt. Det är naturligtvis fantastiska siffror i en glesbygds och utflyttningskommun som Älvdalen. Eftersom jag har bott en stor del av mitt liv i Dalarna är jag fullt medveten om att detta är en industri som är oerhört stor. Jag tror att det är svårt att förklara hur stort detta egentligen är när man cirkulerar kring Sergels torg. Det är precis samma sak som med bensinskatten. När man går från Norrlandsgatan 14 och hit varje dag känner man inget större behov av någon bil och är inte beroende av bensinen kostar. Man passerar inte ens en bensinmack. Jag tror att det är svårt att förklara vad det här betyder. För mitt län är det en oerhört stor bransch. Jag hoppas att vi gemensamt kan göra så att den branschen växer.

Fru talman! Jag ska tala om N253, om körkort för restaurangidkare. Utskottet avstyrker motionen med motiveringen att det pågår ett arbete kring alkoholutskänkning och att intentionerna i motionen ska tillgodoses genom en effektiv tillsyn. Motionen har tillkommit genom de kontakter vi har haft med aktörer inom branschen. Flera har påtalat problemet att konkurrera med dem som är oseriösa. Frågan är om man, som utskottet föreslår, ska kunna åtgärda detta med en effektivare tillsyn. Vi menar att man skulle kunna börja i en mer positiv ända och se till att alla som vill driva ett företag inom restaurangbranschen har relevant kunskap. På samma sätt tror vi också att flera av de misshälligheter som i dag förekommer skulle upphöra. Sedan jag skrev motionen har jag roat mig med att plocka fram några tidningsurklipp. Här kan man bl.a. se: Smutsiga krogar blir allt vanligare. Det handlar om bristande kunskap hos kökspersonalen, sägs det. Krogvåldet i city har minskat i år. Utbildad personal är ett av skälen. Körkort för 10 000 anställda i butikerna. En restauratör säger att utbildning ska möta framtida krav. En restaurangägare som vet vad t.ex. matförgiftning kan ge för verkningar och kostnader för ett samhälle och för den drabbade blir mer noggrann att förebygga sådant. En SIFO-undersökning som Livsmedelsverket har gjort visar att en kvarts miljon svenskar blir matförgiftade varje år. Räknar vi om det i arbetsdagar och sjukvårdskostnader blir det mycket stora summor. Att driva en restaurang, pub eller liknande kräver mycket kunskap om en rad olika lagar och förordningar. En speciell behörighet eller ett restaurangkörkort kunde vara en möjlighet att få till stånd ökad kunskap bland dem som driver restaurangverksamhet eller liknande. Lagbrott skulle medföra att behörigheten dras in. På detta sätt skulle de som uppfyller gällande lagar och bestämmelser få en bättre konkurrenssituation. För gästerna skulle det vara en garant att allt går rätt till och att det finns kompetent och utbildad personal. Det skulle också underlätta för myndigheterna att göra effektiva kontroller. Detta förslag ska nu inte i första hand ses som en kontrollåtgärd. Vi talar ofta om vikten av förebyggande arbete för att misshälligheter inte ska uppstå. Ett körkort för restaurangidkare skulle bli en sådan förebyggande åtgärd. Fru talman! Jag inser att det inte går att få gehör för motionen i kammaren, då utskottet är av en annan uppfattning. Jag står bakom motionen, men för tids vinnande väljer jag att inte yrka bifall till densamma. Däremot är jag inte säker på att det inte kommer ett liknande förslag till hösten.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation nr 1, allmän inriktning av regionalpolitiken. Den framtida regionalpolitiken måste ha sin utgångspunkt i en tillväxtinriktad strategi. För att åstadkomma detta krävs en genuin förståelse för företagandets villkor. Klimatet för entreprenörer, företagare och innovatörer måste förbättras. Förändringarna av företagsvillkoren bör vara av mer generell karaktär, vilket innebär att skattesänkningar som gynnar alla bör växlas mot bidrag. Det generella tänkandet, den generella förbättringen är en bättre stimulans än ett selektivt stödorienterat system. Med ett sådant förfarande undanröjs också risken av att stödsystemen blir något som snedvrider konkurrens mellan företag och därmed åstadkommer skada, skada som drabbar både det konkurrerande företaget, som inte erhållit stöd, och ekonomin i dess helhet. En bra regional näringspolitik bör innehålla så få undantag som möjligt. För att åstadkomma detta dynamiska klimat för investeringar, arbete och utveckling krävs förändringar eller åtgärder som i första hand inte är regionalpolitiskt betingade. Det gäller för Sverige och därmed våra regioner att ha ett skattetryck som är konkurrenskraftigt. Arbetsmarknaden bör i större utsträckning fungera som en marknad. Kunskap ska löna sig. Vi måste ha en energiförsörjning och en beskattning av densamma som också är konkurrenskraftig. Vi upplever väl alla i dessa dagar när oljepriset har återgått till mer normala prisnivåer jämfört med förra årets rekordlåga nivåer att bensinnotan har blivit väldigt betungande, särskilt som bilen i vårt avlånga land är en nödvändighet för en dräglig tillvaro. Det gäller inte bara resan till jobbet. Det gäller även besöket i affären och förstås när barnen ska till olika aktiviteter. Att landet ser ut som det gör samt att vi vill behålla möjligheten för människor att bo på landsbygden kräver bil, och det förutsätter att bensinen inte blir för dyr. Som det är i dag är skatten på drivmedlet och på bilen på sådana nivåer att det kan vara direkt olönsamt att ta jobbet några mil bort, på grund av kostnaden för bilen. Skatten på bensin måste sänkas för att åstadkomma bättre villkor för dem som bor långt ifrån. En bil som går 1 500 mil per år kostar enbart i skatter på bensin och vägskatter ca 10 000 kr per år. För många familjer är antalet körda mil betydligt högre. 5 000, 6 000, 7 000 mil för en familj där bägge arbetar och behöver bilen till arbetet är inte ovanligt. Många gånger existerar inte heller något alternativ till bilen, varför man hamnar i en rävsax. En politik som syftar till högre skatter på bensin och också diesel blir en landsbygdsfientlig politik. Vi ska stå upp för gles och landsbygden - sänk bensinskatten och även skatten på diesel. Tillväxtpolitiken kräver flera olika fundamentala utgångspunkter, t.ex. infrastruktur som vägar och IT, rimliga skatter och regelsystem som upplevs som användarvänliga och inte stjälper kompetensfrågor, valutastabilitet osv. Men regioner kan aldrig åstadkomma dådkraft med mindre än att den personliga drivkraften finns där. Innovatören, entreprenören, företagaren och byutvecklingsgruppen kommer ytterst att utgöra den viktigaste kraften för att åstadkomma jobb, tillväxt och därmed framtidstro. Bredband och vägar som går att använda året om är nog viktiga, men utan en driftig och energisk företagare åstadkoms inte vare sig efterfrågan på bredband eller några jobb om inte företagaren känner att han eller hon får lön för mödan. Därför behövs en politik som mobiliserar eldsjälarna och som uppmuntrar människor att ta egna initiativ och som därmed tar ansvar för sin bygd och sitt företag. Varje bygd eller region har sina styrkor och möjligheter som bäst tas till vara genom lokala initiativ. Vi politiker har här ett ansvar för att åstadkomma dessa förutsättningar. Det ska vara förutsättningar som lockar fram dynamik, kreativitet och därmed åstadkommer en miljö som lockar människor till orten. Till sist måste jag påminna om och fråga hur det står till med de s.k. nedsatta socialavgifterna. Enligt ett beslut som vi moderater står bakom skulle de s.k. tjänsteföretagen få behålla sin nedsättning under förutsättning att inget transportstöd utgår till företagen i fråga. Dock är det välbekant att kommissionen även grymtat över denna kompromiss som också säger att tillverkande företag inte kan ha både transportstöd och nedsatta socialavgifter. Min undran gäller om näringsminister Rosengren har lovat bort dessa pengar, som vi beslutade ska gå till nedsatta socialavgifter för tjänsteföretag, till bredbandsinvesteringar. Min fråga går till majoriteten: Kommer turistföretagaren i Funäsdalen och Tärnaby, som är några exempel på utsatta regioner med stark turistprofil, att få behålla sin nedsättning av socialavgiften - under förutsättning att kommissionen godkänner förslaget? Det har uppstått stor förundran men också förtvivlan inom turistbranschen om ryktet skulle vara sant, dvs. att i december besluta om nedsättning och mindre än ett halvår senare ändra beslutet och hävda att dessa pengar gör bättre nytta på annat håll. Vi får inte glömma att dessa turistföretag i sina budgetar och kalkyler inför årets säsong räknat med denna nedsättning som en grundförutsättning för verksamheten. Lova nu tydligt och klart att inget pinsamt kommer att hända med nedsättning av socialavgifter för tjänsteföretag! Det tål att påminna om att branschen som sådan är personalintensiv och därmed mycket känslig för förändrade lönekostnader. Vidare är momsnivåerna, relaterade till våra viktigaste konkurrentländer, mycket högre, och det gynnar inte heller deras konkurrenssituation. Allt detta innebär att marginalerna inom branschen är väldigt små. Det finns helt enkelt inte mycket att ta av. Fru talman! Innan jag slutar undrar jag om jag yrkade bifall till reservation 1 Allmän inriktning av regionalpolitiken? Om inte, så gör jag det i detta läge.

Fru talman! Det är nödvändigt att förändra Sveriges regionalpolitik. Vi behöver en ny regionalpolitik för framtiden. Det ska vara en regionalpolitik som bygger på ny kunskap, gammal erfarenhet med nya metoder och mål. Den nu sittande regionalpolitiska utredningen har ett stort ansvar att föreslå riktlinjer för en ökad regional balans. Både män och kvinnor ska delta i detta arbete på lika villkor. Kvinnorepresentationen i statliga myndigheter på regional nivå har ökat de senaste åren. Men ännu återstår dock mycket att göra för att nå ökad jämställdhet ute i länen. Lokala och regionala resurscentrum, jämställdhetsplaner och 40 procentsmål är värdefulla instrument för att öka kvinnors rätt till delaktighet. Kvinnor startar fler företag nu än tidigare. Forskning, rådgivning och ekonomiskt stöd till ny företagsamhet ska uppmuntras. Vänsterpartiet kommer även fortsättningsvis att noga följa detta arbete. En framgångsrik regionalpolitik bygger på helhetssyn och utgår från regionens egna förutsättningar och förmår genom lokal och regional förankring mobilisera regionens egna utvecklingskrafter. Detta innebär dock på intet sätt att statens ansvar för regional balans minskar i betydelse. Utgiftsområde 19 kan absolut inte lösa alla regionalpolitiska problem. Alla politikområden måste samverka. Utgiftsområde 19 utgör endast en liten del av politikens möjligheter på detta område. Skogslän, jordbruksbygd och landsort har i grunden goda förutsättningar till utveckling, men har under flera år tampats med svåra strukturproblem. Till de starka sidorna hör stora naturresurser, en framgångsrik exportindustri och en med tanke på den stora ytan god tillgång till nationella och internationella transportsystem. De främsta hoten mot den regionala utvecklingen i glesbygd har under senare år varit en negativ befolkningsutveckling, neddragningar inom offentlig sektor, en ensidig näringsstruktur, vikande sysselsättning och en undermålig standard på främst vägnätet på orter med betydande tjällossning. Skogslänen och Norrland, vilket motsvarar över halva Sveriges yta, har en befolkning på drygt 1,7 miljoner invånare. Dessa har minskat med mer än tolv och ett halvt tusen personer. I Stockholmsområdet med en befolkning på 1,8 miljoner har man kunnat notera en befolkningsökning med nästan 20 000 invånare. Detta, fru talman, medför naturligtvis problem. Det är viktigt att finna metoder att vända den pågående utflyttningen från de allt glesare regionerna utanför storstäderna och universitetsstäderna för att minska trycket på storstäderna. Här finns bostadsbrist och trångboddhet som leder till rekorddyra boendekostnader, ett segregerat boende med utanförskap och kriminalitet av nygammal typ - de fattigas revolt. Det blir flaskhalsproblem på arbetsmarknaden, vilket betyder att tillväxten inte kan utnyttjas till fullo. Det kan leda till att för svensk ekonomi viktiga företag placerar sina arbetstillfällen i någon annan storstad i ett annat land. Denna obalans mellan regioner leder till en kapitalförstöring av gigantiska mått och skadar både stad och land. Det är främst ungdomar som flyttar. Kommunerna ute i landet tappar skatteintäkter samtidigt som en alltmer åldrande befolkning stannar kvar. De gamla måste garanteras service, vård och omsorg. Det är viktigt med tillgång till välutbildad arbetskraft, en god infrastruktur och goda utbildningsmöjligheter, en bra koppling till forskning och en offensiv kulturpolitik. Den offentliga sektorns betydelse bör också betonas. Vänsterpartiet vill i detta sammanhang betona de statliga företagens och affärsverkens betydelse. Omstruktureringar måste samordnas så att de inte slår för hårt mot vissa orter. Staten bör genom sina verk, myndigheter och företag ta ett större regionalpolitiskt ansvar och regelmässigt göra regionalpolitiska konsekvensanalyser i samband med förändringar i verksamheten. De regler som nu finns är nog inte tillräckligt effektiva. De behöver utvärderas och tydliggöras. I det prekära läge som vissa regioner befinner sig i behöver ytterligare satsningar utredas och planeras för att förbättra kommunikationerna. Det behövs en strategi för att utveckla ett långsiktigt hållbart och säkert trafiksystem som tillförsäkrar hela landet bästa möjliga utvecklingsförutsättningar. Vänsterpartiet välkomnar den nyligen presenterade IT-propositionen. I detta sammanhang vill jag särskilt nämna statens åtaganden vad gäller en snabb utbyggnad i hela landet, både på regional och på lokal nivå. Stöd och skattereduktion för kommuner, företag och andra abonnenter är ett bra verktyg för att denna nya kommunikation ska bli tillgänglig för alla oavsett var man bor och är verksam i landet. Denna utbyggnad är ett steg i rätt riktning för att skapa bättre regional balans. Företagens konkurrensförmåga och tillgång till nya marknader kommer att öka. Det är bra för tillväxten och en mer stabil och flexibel arbetsmarknad i glesbygden. IT-utbyggnaden kommer även att öka möjligheten till studier och kompetensutveckling på distans från de olika universiteten, högskolorna och andra utbildningar. Detta är bra, särskilt för människor som av olika skäl inte kan studera och arbeta på traditionellt sätt. Det viktigaste med bredbandssatsningen är inte själva kablarna, ledningarna och satelliterna, utan den tillgång som alla får till det stora utbud av varor, tjänster och information som finns i cybervärlden. Fru talman! En bransch som kommer att få oanade möjligheter med den nya tekniken är besöks och turistnäringen. Framtidsgruppen, vars syfte är att analysera de faktorer som kan främja tillväxt för den svenska turistnäringen, kommer att ha stor betydelse för en uthållig och växande näring. Inom detta område krävs en kraftsamling och forskning tillsammans med högskolan för att göra besöks och turistnäringen till en stor framtida arbetsmarknad. Åre är ett mycket gott exempel på hur turistnäringen kan generera en allsidig arbetsmarknad med många olika små företag. Fru talman! Vad gäller den sedan många år återkommande frågan om återförande av en del av vattenkraftsvinsterna är vi i Regionalpolitiska utredningen överens om att denna fråga bör belysas inom utredningens ram. Värmland har bildat en förening, Sveriges vattenkraftskommuner. Där produceras 92 % av den totala vattenkraften i landet. Vad skulle det ge för positiva och negativa effekter för landet, regional balans och de enskilda kommunerna om man skulle gå på det här förslaget att återföra vinsterna? Vänsterpartiet har under flera års tid återkommit till riksdagen med denna fråga. Eftersom det är Regionalpolitiska utredningens uppgift att vända på alla stenar som kan påverka den regionala utvecklingen kommer denna fråga att genomlysas av Därmed, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det jag först vill konstatera är att befolkningen inte växer i konungariket Sverige. Orsakerna är säkerligen många. Regional politik lär nog inte kunna göra särskilt mycket åt det problemet. Personligen menar jag att en annan familjepolitik, där barnen blir välkomnade av föräldrarna och samhället i stället för att bli betraktade som ett problem, skulle sända helt andra signaler till människor som längtar efter barn än dagens socialistiska familjepolitik. Den kristdemokratiska familjepolitiken är enligt min mening en sådan politik, och den borde vi föra i Sverige. En annan fråga är varför människor flyttar. Den regionalpolitiska utredningen har i underlagsrapporter försökt finna orsaker som det är möjligt att göra något åt ur regionalpolitisk synvinkel. Jag ser med spänning fram emot utredningens analyser och förslag inom detta område. För övrigt är väl att säga, eller instämma i, att vi just nu går i väntans tider på en rad utredningar som har uppdrag att analysera och utreda den regionalpolitik som förts under många år. Att en ny tid kräver ett nytt synsätt är höjt över varje tvivel också när det gäller regionalpolitiken. Det behövs förenklade regelsystem och färre bidragsformer, mer av stimulans för redan fungerande människor och verksamheter än livräddande för döende. Dock får vi akta oss väldigt noga så att landsdelar inte långsamt förtvinar och dör bort. Vi kristdemokrater tror emellertid inte på detaljreglering, utan vill ge större möjligheter för personliga initiativ och möjligheter för människor att utforma sitt livsprojekt, att skapa sina livsbetingelser i den del av landet de själva önskar bo och verka i. När näringslivsfrågor debatterades för en stund sedan talades det om Simplexkommissionen angående förenklingar, mindre krångel m.m. Det gäller såväl små som stora företag. Låt oss hoppas att nya Simplex kan komma i gång och få något gjort. Prat och internt intrigmakeri inom departementet får inte fuska bort ett så viktigt arbete som Simplex står inför. Fru talman! I reservation 1 finns en nyckelformulering på s. 41, andra stycket, som jag vill citera: "Vad som krävs är en genuin förståelse för företagandets villkor. I stället för den hittillsvarande inriktningen på många och komplicerade bidragsformer bör inriktningen vara att näringslivet ges mera generella villkor och ett bättre klimat för företagande och entreprenörskap." I en rapport av ISA, Klimatet för utländska investeringar i Sverige, pekas i en av punkterna i sammanfattningen på svagheter som högt skattetryck, personbeskattning, svårigheter att rekrytera och behålla arbetskraft, för att nämna några punkter. Det finns många fler synpunkter som är värda att ta till sig för att försöka finna lösningar på problem, som utifrån kommande "ögon" ser och upplever. Dessa problem gäller naturligtvis också svenska företag, företagare och näringsidkare. Jag vill yrka bifall till reservation 1. I reservation 2 tar vi upp frågan om återförande av vinster från vattenkraftsproducerad el till de län där den produceras. Det har nämnts tidigare, och vi har nu hört att Regionalpolitiska utredningen tydligen ska ta tag i det här. Den formulering som återfinns i reservationen är denna: "Utskottet vill i detta sammanhang inte binda sig för vilken metod som kan vara mest lämplig eller hur stor del av vattenkraftsvinsterna som bör återföras." Det borde nog också vara med i det synsätt som utredningen ska titta på den här frågan med. Jag yrkar bifall till reservation 2, som avser vattenkraftsvinsterna. I går tog jag, fru talman, i en interpellationsdebatt med näringsministern upp frågan om bemyndigandesystemet när det gäller de regionalpolitiska pengar som länen får. Det gällde dels anslaget, dels bemyndigandet - hur pengarna ska delas ut. Jag ska avkorta det jag tänkte säga om detta och sammanfatta det med att säga att näringsministern lovade att denna fråga ska tas upp. Den ska analyseras, och man ska komma med förslag till förbättringar. Det var alldeles uppenbart - det framgick mycket tydligt av vår diskussion - att problemen är helt annorlunda för ett län i Sydsverige med lite pengar - 10 miljoner - än för ett län i norra Sverige. Han berättade själv om Norrbotten. Där talar man om 150-160 Jag ser fram emot att få en förbättring av den tingens ordning som nu råder. Situationen är verkligen inte bra. Jag vill gärna i detta forum repetera och skicka med detta budskap också i denna debatt. Näringsministern lovade oss i går att han ska ta fatt i problemen. Så går jag till en annan liten sak. Ola Sundell tog upp frågan om nedsättningen av socialavgifterna i den 16 december. Den gången debatterade vi näringsutskottets betänkande nr 2. Det sägs nu - jag har inte fått det bekräftat - att finnarna får göra sådana avdrag på motsvarande kostnader för sina företag. Det sägs också att man både kan ha en sådan eller en liknande nedsättning på sina avgifter och transportbidrag. Möjligt är att man har förhandlat sig till ett undantag i sitt avtal med EU före inträdet. Vi har det uppenbarligen inte. Jag undrar om vi inte borde lyssna mera på den revolt som är på väg från de små och medelstora Norrlandsföretagen. De undrar helt enkelt om det inte vore värt att låta EG-domstolen pröva detta. Det är av så stor betydelse för dem. Avståndshandikappet för våra svenska företag är precis lika stort som för finnarna. Det borde faktiskt EU ta hänsyn till, även om vi inte har lyckats förhandla oss till rätten till nedsättning. Jag tycker faktiskt att det skulle kunna vara värt att pröva detta. Dessa konkurrensregler, som är så otroligt "heliga" för kommissionen och som många av oss är rätt besvikna på av vissa skäl - det gäller Volvo och Scania - borde man kunna titta på i samband med bidragen. Där är det i alla fall inte för många företag som har gaddat ihop sig och blivit för stora. Med detta, fru talman, vill jag tacka för ordet. Jag har yrkat bifall till reservation 1 och 2.

Fru talman! Detta är en väldigt intressant debatt och ett intressant ämnesområde. Vi skulle kunna tala mycket längre om det, men jag ska försöka hålla det så kort som möjligt. Fru talman! Sverige bör präglas av mångfald - mångfald vad gäller nationaliteter, språk och kulturer, men även en mångfald av små företag i olika driftsformer och storlekar. Det är berikande. Den svenska regionalpolitiken bör sträva efter att uppmuntra denna mångfald, utjämna skillnader och skapa mer likvärdiga och rättvisa villkor när det gäller att driva företag runtom i vårt land. Det ska vara huvudinriktningen för regionalpolitiken. Glesbygdsverket presenterade häromveckan en undersökning som visade att en grundläggande lokal service är grunden för att människor ska leva och bo på landsbygden. Låga bensinpriser, bra vägar och kommunikationer, möjligheter till distansarbete genom IT, företagsstöd och omlokalisering av statliga jobb är andra bitar som uppfattas som viktiga i den verklighet som människor lever i. Det är frågor som vi från Centerpartiet har drivit under en lång tid. Låt oss lämna denna kammare för att ge oss ut i mitt hemläns verklighet - ett län med stark framtidstro och en stor inneboende utvecklingskraft. De nära 400 utvecklingsgrupperna har många kreativa idéer som kan utvecklas till fullt genomförbara projekt. Finansiering söks från EU:s strukturfonder och beviljas ofta, men det finns ett problem. Pengarna beviljas men betalas ut i efterskott, när projektet är avslutat. Denna svårighet med likvida medel medför att en mängd projekt inte kan genomföras. Det gamla talesättet, "När det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked", kommer väl till pass i det sammanhanget. I en interpellationsdebatt här i kammaren för ungefär ett halvår sedan lovade näringsministern att titta på frågan om förskott på EU-medel till dessa projekt. Jag tror faktiskt, fru talman, att han fortfarande tittar, därför att det har inte hänt något på detta område. Väldigt många projektägare hör av sig varje veckoslut jag är hemma och undrar hur det går med frågan om förskottsutbetalning av EU-medel. Regionalpolitiken måste förändras så att det blir möjligt för regionerna att växa av egen kraft. Större hänsyn måste också tas till regionala förutsättningar som finns. På detta sätt kan den inneboende kraft som finns i våra regioner tillvaratas, och det är denna kraft som vi från Centerpartiet vill ska ge livskraft i hela landet. Låt oss öppna upp våra regelverk för denna kraft så att den kan utvecklas. Fram för enklare regler! Fru talman! Att utforma ett regelverk för den skånska landsbygden med dess förutsättningar är något helt annat än att utforma ett regelverk som ska passa Arjeplogs kommun, som till ytan är lika stort som Skåne, Halland och Blekinge tillsammans. Verkligheten ser olika ut i olika delar av landet. Den skånska landsbygdens verklighet skiljer sig till stora delar från den verklighet som finns i mitt hemlän, men resultatet är detsamma. Den svenska regionalpolitiken måste ta hänsyn till båda dessa verkligheter om den svenska landsbygden ska få en chans att överleva. De mindre tätorterna minskar i befolkning. De unga flyttar och de äldre blir kvar. Det känner vi igen. Med de unga flyttar också en del av den framtidstro och initiativkraft som regionerna ska leva av. Ungdomens möjligheter att bygga sin framtid i sin hembygd måste stärkas. Inflytandet måste öka, och vi måste ta till vara deras idéer på ett bättre sätt. Centerpartiet har drivit frågan om att möjligheter till avskrivning av studielån ska kunna införas för ungdomar som väljer att arbeta i utsatta regioner. Detta har prövats med stor framgång i Norge. Ett system för detta bör utformas även för den svenska regionalpolitiken. Det kvinnliga företagandet måste utvecklas, som vi tidigare har varit inne på här. Kvinnor och män startar företag på olika sätt, och forskning visar att kvinnor ofta startar försiktigare och med mindre lån och bidrag. De väljer att växa sakta och behåller ofta det lilla företaget. Affärsidéerna gäller ofta för en lokal marknad. Skillnaden mellan mäns och kvinnors sätt att starta och driva företag avspeglar sig inte i samhällets sätt att se på företagandet. Insatser som görs är ofta anpassade efter mäns villkor. Sverige behöver anpassa sitt regelverk så att det passar fler - unga som gamla, kvinnor som män. Centerpartiet har lämnat in ett flertal motioner med anledning av de utsatta regionernas situation. Det gäller återföringen av medel från vattenkraftsproduktionen till de regioner där dessa genereras, ungdomars möjlighet att påverka sin vardag, skogen och dess näringar - med exempelvis vidareförädling - en digital allemansrätt och en garanterad grundservice. Dessa motioner har samtliga avslagits med hänvisning till den regionalpolitiska utredningen eller med hänvisning till att utskottet har samma uppfattning som tidigare år. Centerpartiet delar inte den uppfattningen. Vi har här i kammaren precis fått reda på att den regionalpolitiska utredningens ledamöter är överens om att dessa frågor ska tas in i Regionalpolitiska utredningens arbete. Jag tror alltid människor om gott, och jag hoppas att jag får rätt även här. Jag får tro på det beskedet från Gunilla Wahlén. Det har redan yrkats bifall till kd:s reservation nr 2. Jag tycker personligen att det är intressant att kd nu ansluter sig till den grupp av partier som ser positivt på den här frågan. Regionalpolitiska utredningen får, som sagt, aldrig bli ett alibi för regering och riksdag att inte diskutera de regionalpolitiska frågorna. Det varnade jag också för för ett år sedan i motsvarande debatt här. Det är mycket tydligt att vi från Centerpartiet i många stycken var ensamma om att ta de utsatta regionernas situation på allvar. Det är nu överlag en uppvaknandeattityd till dessa problem, och vi behöver ta gemensamma tag. Men under tiden delas Sverige. Regeringen studerar och utreder frågan. De utsatta regionerna har inte längre tid att vänta. Det behövs positiva signaler. Fru talman! Tillväxten får inte begränsas till storstadsregionerna. Hela Sverige måste utvecklas. Dessa ord kommer från statsministern och uttalades i regeringsförklaringen den 14 september från denna talarstol. Något resultat av dessa ord har ännu inte synts. Andra har berört en fråga som jag på ett konkret sätt har fått många synpunkter på. Ett besked i frågan om att tillväxten inte får begränsas till storstadsregionerna kan möjligen vara det som nu händer med arbetsgivaravgiften, som nu ska höjas med 8 % för en lång rad företag i hela inlandsområdet. Det är mycket märkligt. Man vill för att klara en luddig IT-utbyggnad - som faktiskt inte, Gunilla Wahlén, kommer att nå alla i vårt land, med det lilla anslag som är föreslaget - ta pengar från de minsta företagen. Det är inget annat än ett svek och ett politiskt ointresse för de bygder som drabbas. Jag skulle vilja utdela årets pris för regionalpolitiskt svek till näringsministern på den här punkten. Företagen rasar mot försämringen, och jag har konkret fått se flera resultaträkningar där det här inverkar så mycket att det blivit röda siffror. Att skylla på Bryssel går inte, och det är inte heller rätt i det här sammanhanget. Jag tror att vi har mycket att lära när det gäller förhandlingskunskap, förhandlingsstrategi och det politiska engagemanget för att driva igenom svenska krav. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla de reservationer som Centerpartiet står antecknat för men yrkar bifall endast till reservationerna 3 och 5.

Fru talman! Dessvärre tycks det av någon märklig anledning höra till att jag blir förkyld när det är regionalpolitik på gång. Jag ska därför fatta mig kort. Precis som det skrivs i utskottets betänkande är det många frågor med anknytning till regionalpolitik som just nu är föremål för utredning. Jag kan också konstatera att det egentligen är ganska svårt att avgränsa vad som är regionalpolitik. Den regionalpolitiska utredningens 14-sidiga direktiv kan på ett bra sätt sammanfattas med orden att vi ska försöka åstadkomma "regional balans" i vårt land. Det betyder inte att alla på varje ort i landet ska ha det på exakt samma sätt, men med min och Folkpartiets tolkning innebär det att människor ska kunna välja var de vill bo och kunna räkna med en rimlig servicenivå och hygglig infrastruktur. Givetvis kan inte den som bor ensam på en fjälltopp eller på en ö i yttersta havsbandet räkna med särskilt hög tillgänglighet till samhällets service - men om man väljer ett ensligt boende är man säkert beredd att acceptera det. Folkpartiet anser, som en allmän utgångspunkt för regional balans, att resurser som satsas på regional rättvisa kan användas bättre än nu. Vi vill satsa mindre på selektiva åtgärder och företagsstöd och mer på generella åtgärder, bättre småföretagarklimat och sänkta arbetsgivaravgifter, som ju också tidigare talare har berört. I det här betänkandet tas det upp en del motioner som rör regionalpolitiska frågor, och jag ska koncentrera mig enbart på reservation 1. Eftersom tidigare talare från den borgerliga gruppen redan utförligt har behandlat innehållet i de borgerliga reservationerna, kan jag fatta mig kort. I reservation 1 sägs just att man har förväntningar på att den regionalpolitiska utredningen ska kunna ge ett stabilt underlag för en ny och tillväxtinriktad regionalpolitik. Givetvis ska det inte vara ett alibi för att inte debattera, men jag har ändå förhoppningar på den här punkten. Eftersom denna utredning ska lägga fram sina förslag inom mindre än ett halvår, tycker jag att det känns ganska meningslöst att i dag föra en lång debatt om olika slag av stöd och annat. Rent allmänt vill jag bara stryka under det som jag har nämnt, att vi vill ha bort så mycket som möjligt av de selektiva stöden och få mer generella satsningar även när det gäller infrastruktur. I reservationen sägs vidare att förutsättningarna för att skapa en likvärdig grundservice i hela landet bör utredas närmare, och såvitt jag förstår innebär det arbete som Glesbygdsverket just nu utför för utredningens räkning att vi kan förvänta oss förslag precis i den riktningen. I reservationen framhålls också att statsmakterna måste ha en helhetssyn på den regionala utvecklingen. Vi kan i dag se att det är svårt att få till stånd enkla lösningar över sektorsgränserna. Alla håller på sitt revir, och därigenom missar vi väldigt ofta den övergripande synen - just i områden med liten befolkning krävs det samverkan för att vi ska ha råd att upprätthålla en godtagbar service. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. Jag står också bakom reservationerna 4 och 5, men för tids vinnande går jag inte in på dem nu.
Fru talman! Ibland blir man överraskad, och jag har blivit överraskad både i kväll och i går kväll. I kväll blev jag överraskad av att höra att den regionalpolitiska utredningen ska ta in vårt gamla krav om återförande av vattenkraftsvinsten i utredningen. Vi har tidigare fått höra att man inte skulle göra detta. Jag väljer nog ändå att stå kvar vid min reservation, eftersom den stämmer med texten i betänkandet. Men är det så att de som sitter i utredningen bestämmer sig för att ta med det här, är ingen gladare än jag. Det är ju fråga om en naturresurs som skickas i väg från kommunerna, där naturen är totalt förstörd. Renskötsel, turism, jakt och fiske hindras på grund av de stora vattenkraftsutbyggnaderna, så det är inte orimligt att tänka sig en kompensation. Det är väldigt viktigt att en utredning om hur det här ska ske och om det över huvud taget är bra får komma till stånd. Jag hoppas att det som vi har fått höra nu i kväll stämmer, men reservationen står alltså kvar. Att jag blev överraskad i går kväll berodde på ett pressmeddelande som jag fick läsa. I förrgår kväll hade vi besök av "Sista striden" från Övertorneå. Man hade först varit på besök hos Björn Rosengren, och sedan besökte man mig och Birger Schlaug. Man hade fått löfte av Björn Rosengren att han skulle förhandla i Bryssel för att alla företag i den här regionen som tidigare har haft sänkt arbetsgivaravgift ska få behålla den, inte bara tjänsteföretag. Det här är en väldigt oväntad vändning. Om det är sant är det glädjande, och det är bara att önska Sverige lycka till med de förhandlingarna. Annars säger ju EU att EU anser att företagen blir överkompenserade om de får både transportstöd och en sänkt arbetsgivaravgift på 8 %. Man ska bara kunna få det ena, enligt vad vi har fått veta hittills. En idé jag tänkte att man kanske skulle kunna driva är att man skulle kunna få välja vilket man vill ha. Det är många företag som tycker att det skulle kunna vara en bra idé. Jag vet inte om det är möjligt. I alla fall tänker företagarna från Övertorneå inte ge sig så lätt. De har tänkt att åka till Bryssel och förklara orsakerna till att de tycker att det här är nödvändigt. De säger: Vore vi överkompenserade vore det väl inga problem, då skulle ju företag flytta hit. Och det låter väl rimligt. Det är möjligt att de kan vara mer övertygande än någon byråkrat som försöker övertala i Bryssel, så jag önskar dem också lycka till. Jag har en motion i det här betänkandet som jag faktiskt inte yrkar bifall till därför att det pågår ett miljöstrategiarbete på länsstyrelserna. De ska föra ut de här miljökvalitetsmålen på lokal nivå. Åtminstone är det vad som förutsätts att de gör. Det är en god början för att uträtta det jag vill i min motion. Det är att vi ska ha regionala fonder för ekologisk utveckling. Det största hotet mot landsbygden är det tilltagande kunskapsgapet mellan stad och land. Det är inte så att landsbygden saknar kunskaper, det är bara det att de är annorlunda. Om man kan para kunskaper från universitet och högskolor och den kompetens som finns på centralt håll med traditionell kunskap, med kunskapen om lokala resurser, med den kunskap och de lokala idéer som finns på landsbygden skulle det kunna göra en mycket god utveckling möjlig. Det är om detta som min motion handlar, men jag ska inte orda så mycket mer om den nu eftersom det är sent på kvällen. Det handlar också om att ta väl vara på de naturresurser som finns: jord, skog, allt möjligt som finns tillgängligt på landsbygden. Jag vill också säga några ord om laxen. Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga. Med hjälp av alla de älvdalar i Norrland som har vildlax eller odlad lax skulle man kunna utveckla en mycket bra turistindustri. Det skulle kunna föda många jobb om man utvecklar den verksamheten på ett bra sätt. Den lax som tas i Norrlandsälvarna är redan nu värd tio gånger mer än vad den är i Östersjön. Den skulle kunna ha en mycket större potential än så. I södra Östersjön bedrivs nu laxfisket som ett rovfiske. Ett fåtal stora fiskefartyg med två mil långa garn fångar 85 % av all lax. Det är ett slöseri med resurser som kunde användas mycket bättre för hela Sveriges skull.

Fru talman! I det betänkande vi nu debatterar behandlas vissa regionalpolitiska frågor som hör hemma i den allmänna motionstiden. Jag kommer att kunna vara något mer kortfattad i min argumentation av två skäl. Det första är att vi hade en debatt här i riksdagen om regionalpolitiken den 16 december förra året där mycket av det som tas upp i det nuvarande betänkandet blev diskuterat. Det andra är att den regionalpolitiska utredningen, där för övrigt flera av näringsutskottets ledamöter ingår, för närvarande är inne i färdigställandet av ett delbetänkande som ska lämnas till Näringsdepartementet i maj. Slutbetänkandet ska lämnas senare. Vad vi nu kan konstatera är att det i många stycken krävs andra och annorlunda åtgärder när det gäller den framtida regionalpolitiken än när det gäller den som vi nu har. Skälen till detta är flera. Det första och viktigaste är att regional politik ska ge förutsättningar för en fortsatt stabil tillväxt i alla delar av vårt land. Det andra är att regional välfärdspolitik innebär att alla medborgare ska garanteras en grundläggande välfärd och rimlig tillgång till samhällsservice. Det kommer att få en ökad betydelse i framtiden. Det tredje är att vi måste skapa en regional strukturpolitik som avser exempelvis en regional anpassning av infrastrukturen, vilket också har betydelse för både tillväxten och de välfärdspolitiska målen. Det fjärde är att tillskapa en regional stimulanspolitik som bygger på en mer flexibel och på kort sikt mer anpassningsbar politik där det måste finnas ett mycket större utrymme och mycket större möjligheter att pröva och utveckla nya metoder. De här fyra områdena kan sägas utgöra mål för den framtida regionalpolitiken. Fru talman! Vi kan varken i vårt land eller i något annat land i Europa såväl som i övriga världen bortse från den starkt ökande internationaliseringen eller, som vi i andra sammanhang brukar kalla det, globaliseringen. Vi ser att den ökar både i takt och i omfång. Den ger oss kanske nya möjligheter, men den ställer oss kanske också inför nya problem. Adderar vi till det här en snabbare teknikutveckling förstår vi att en ny regionalpolitik faktiskt innehåller oerhört stora utmaningar. Den svenska ekonomin är som vi nu kan konstatera inne i en mycket kraftig expansion. Den utvecklingen är bra och den är nödvändig för att ge förutsättningar för fortsatt tillväxt. Ett problem är emellertid att tillväxten är alltför ojämnt fördelad över landet. En viktig uppgift, som jag ser det, blir att få ökad kunskap om vilka verktyg som leder till ekonomisk tillväxt i olika slags regioner i vårt land. Det är frågor som jag och många andra, både i riksdagen och i landet, ställer sig. Hur skapar vi och utvecklar tillväxtförutsättningar såväl i Kalix och Boxholm som i Öresundsregionen? Fagersta eller i Göteborg? Hur får vi möjligheter till utbildning inom nya och viktiga områden såväl i Vingåker och Strömsund som i Stockholm? Tillgången till samhällsservice, kommersiell och offentlig service - hur fungerar den? Vilka hinder är det som medborgaren möter? Tillgången till kultur, bostad och god livskvalitet var vi än bor i landet kommer att få mycket större betydelse än vad vi tidigare kanske räknat med. Utan att gå in på alla de frågeställningar som har tagits upp i motionerna i det här betänkandet kan man sammanfattningsvis konstatera att många frågor - och jag har tidigare pekat på några - förhoppningsvis blir ordentligt genomgångna i såväl den regionalpolitiska utredningen som i andra utredningar som får betydelse för den framtida regionalpolitiken. Ett område som tidigare har tagits upp av några talare i debatten är de nedsatta socialavgifterna. Vi har fått mycket tydliga och klara besked från Bryssel att man inte kommer att tillåta den typen av nedsatta avgifter för tillverkningsproducerande företag. Man kommer inte att acceptera ett system där man framför allt har nedsättningar av transportkostnader och ovanpå detta adderar nedsatta sociala avgifter. Vad vi däremot förhandlar om är att försöka se till att bibehålla systemet med nedsatta socialavgifter för tjänsteföretag. Min personliga bedömning är att vi har goda chanser att lyckas med detta. Vi kommer längre fram under året att få ett besked huruvida förhandlingarna går i lås. Min bedömning är att det kommer att lyckas. Skulle vi inte lyckas, skulle detta inte gå att genomföra, tror jag personligen att vi måste hitta andra vägar för att se till att tjänsteföretagen - som är oerhört viktiga för viktiga regioner i vårt land - får förutsättningar att kunna överleva och verka som bra tjänsteföretag. Fru talman! Ett annat område som tas upp i betänkandet är frågan om återförandet av vinster från vattenkraften eller andra naturresurser. Där har jag samma uppfattning som jag haft tidigare år. Den vanliga beslutsprocessen bör ligga till grund för beslut om hur en regional utjämning av livsvillkoren bäst främjas genom statens samlade resurser för regional utveckling. Under tiden som vi har arbetat med motionerna och utskottsbetänkandet har det hänt - och det hände faktiskt i dag - att den regionalpolitiska utredningen fått som en extra arbetsuppgift att titta just på dessa frågor. Det innebär att vi får anledning att återkomma. På så vis kan man också konstatera att motionerna till viss del blivit uppfyllda. När vi analyserar metoderna måste vi vara mycket klara över att vi inte får försätta oss i en situation som skapar en regional obalans. Vi får inte hamna i ett nationellt protektionistiskt förhållande där vissa regioner kommer att ställas mot andra. Tillväxtregioner som är starkare än andra - Mälardalsregionen, Stockholmsområdet, Öresundsregionen eller Västsverige - kommer då att ställa sig frågan: På vilket sätt ska vi hämta hem vinster vi genererar i våra regioner i förhållande till andra regioner. Det vore det sämsta som kunde hända regionalpolitiken. Jag är beredd att ordentligt gå igenom detta. Om det finns lösningar som är acceptabla för hela landet ska de lösningarna fram. Men det är en mycket svår och komplicerad fråga. Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på de reservationer som finns i betänkandet.

Fru talman! Jag har tre små frågor jag vill ta upp med Reynoldh Furustrand. Först och främst var det en positiv allmän deklaration som pekar på stora möjligheter. Min första fråga gäller socialavgifterna. Vi hinner inte ta allt på denna korta tid. Fundera gärna över vilka framgångar de finska vännerna har nått i snart sagt alla sammanhang i förhandlingar om strukturfondsmedel. Det är häpnadsväckande skillnader oss emellan. Jag önskar lite av finsk sisu även över de svenska förhandlarna. Då kan det gå bättre. Den andra frågan gäller återbäring från vattenkraftsregionerna. Jag hoppas inte att Furustrand ser spöken. Det finns ingen annan regional resurs som går att jämföra med vad vattenkraften har tagit från dessa områden i form av stora uppdämningsområden. Det är 16 000 hektar mark bara i de fem nordligaste länen till ledningsgator och helt uteblivna arbetstillfällen. De har dragit i väg till stora centralorter. Det går inte att jämföra. Så slutligen till den tredje frågan. Reynoldh Furustrand säger att vi ska studera vilka verktyg vi ska använda. Låt mig påminna om att 218 av 289 kommuner tappar befolkning. Kan vi få en tidsplan över när vi kan få bättre regler, eller hinner verktygen rosta upp?
Fru talman! Jag har också hört exemplet, Åke Sandström, att finnarna skulle ha nått längre på ett antal områden än vad vi har gjort i förhandlingarna om strukturfondsstöden. Nu kan vi konstatera att när det gäller det samlade stödet för regionalpolitik och strukturfonder har också vi nått viss framgång, men kanske inte lika mycket som finländarna. Jag har inte hittat någonstans att finländarna skulle ha nått framgång när det gäller stöd för nedsatta socialavgifter för tillverkande företag. Jag tror att finnarna är i exakt samma situation som vi är. Skulle det vara på det sättet att finländarna har fått ett undantag är sannolikheten ganska stor för att även Sverige i det avseendet skulle lyckas med att få ett undantag. Det gäller framför allt att lyckas med att kunna få behålla systemet för de tjänsteföretag som är viktiga. Det talades om trycket från Norrland, dvs. skillnaderna i regionalpolitiken. Jag är medveten om den gigantiska utbyggnad som har betytt oerhört mycket för det här landet. Det gäller vattenkraften, mineralresurser och skogsnäringen. Det har betytt mycket för hela landet. Men både jag och Åke Sandström vet att hela landet har varit med när det gällt att bygga upp den här verksamheten och kunna dra nytta av den. Det är möjligt att jag har fel, och jag hoppas att jag har fel, men jag tror att det vore livsfarligt att hamna i en situation där landsända ställs mot landsända och där teknikutvecklande regioner ställs mot landsregioner som den Åke Sandström kommer ifrån. Det vore det farligaste som kunde inträffa. Det är den debatten som jag är bekymrad för. Vi vet att det sker en utflyttning och en omflyttning i landet mellan regionerna. Jag är inte man - och jag tror inte heller att Åke Sandström är man - att klara ut vilket sätt som är det bästa sättet för att se till att vi snabbare får en befolkningsökning. Det vore önskvärt för många av oss.
Fru talman! Det var glädjande att höra Reynoldh Furustrands beskrivning av vad han menar att den regionalpolitiska utredningen ska ta sig före. Jag vill bara säga: Amen, i betydelsen: Ske alltså. Min fråga gäller nedsättningen av de sociala avgifterna. Är det så att finländarna har ett bättre avtal än vi, säger Reynoldh Furustrand, då bör vi få detsamma. Det hoppas jag också. Men om det skulle vara så, Reynoldh Furustrand, att vi inte får det, och finnarna har det, skulle Reynoldh Furustrand då vara beredd att låta frågan gå till EG-domstolen så att Sverige en gång visade klon och inte bara faller undan?
Fru talman! Ske alltså, sade Harald Bergström. Jag hoppas att detta sker, dvs. det som vi är överens om när det gäller målen för den regionalpolitiska utredningen. Jag tror att det finns konsensus bland utredningens medlemmar att det är de målen som gäller. Det kommer alltså att ske. Utredningen kommer att landa i resultat. Vi kommer inte att bli hundraprocentigt överens i varenda fråga. Men vi kommer att försöka skapa så stor samstämmighet som möjligt för denna mycket viktiga fråga. Vi diskuterar regionalpolitik för det 21:a århundradet. Det är en regionalpolitik som måste vara flexibel och mer förändringsbar utifrån en värld som förändras mycket snabbare än när jag och Harald Bergström började med politiken. Detta är viktigt och grundläggande. Om det är så - och det står jag fast vid - att finnarna har nått ett bättre resultat, kommer jag att verka för att de svenska förhandlarna ska uppnå ett bra resultat för det svenska systemet. Det kommer jag att se till. Jag kommer att ta kontakter med Näringsdepartementet och näringsministern. Eftersom han tydligen personligen har lovat att driva frågorna mycket hårt i Bryssel förutsätter jag att han också kommer att göra detta. De uppgifter jag har fått säger mig att finnarna inte har fått dessa undantag. Finnarna har lyckats på ett antal andra områden att få hem mer pengar. Men det här undantaget skulle inte Bryssel medge finnarna. Jag lovar Harald Bergström att jag ska kontrollera detta noga. Har man nått ett resultat som är bra för Finland förutsätter jag att vi får ett resultat som också är bra för Sverige.
Fru talman! Det finns fortfarande några otydligheter när det gäller finansieringen av bredbandet och resonemangen omkring nedsättningen av socialavgifterna. I beslutet före jul kom de tillverkande företagen inte i fråga för nedsättning. De pengarna finns inte i någon budget för innevarande år. Dock var vi alla överens om att nedsättning för tjänsteföretagen skulle komma i fråga. Vad som nu har florerat i pressen och på annat sätt är att näringsminister Rosengren har sagt att bredbandet ska finansieras med en nedsättning av socialavgifterna. Man tar dessa pengar och stoppar in i bredbandsinvesteringen. Och då är det inte nedsättningen till de tillverkande företagen och de pengarna som det gäller, utan det är pengar som gäller tjänsteföretagen. Detta är ytterligt viktigt att slå fast - nedsättningen av socialavgifter för tjänsteföretagen gäller nu, och kommer inte i fråga för någon finansiering av bredbandet. Det är just det klarläggandet som måste vara ännu lite tydligare från Reynoldh Furustrand för att jag ska känna mig riktigt nöjd inför mina turistföretag där uppe i norr.

Det är det enda svar jag kan ge Ola Sundell.

Fru talman! I en motion, N317, som ingår i detta betänkande, har vi socialdemokrater från Värmland valt att lyfta fram ett antal regionalpolitiska insatser som är angelägna för att främja utvecklingen i vårt län. En viktig bakgrund är ju att befolkningen minskar i länet. När Sverige som helhet ökade sin befolkning med 4 % under 1990-talet, så tappade Värmland 2 %. Arbetslösheten i Värmland ligger flera procentenheter över riket i övrigt, och utbildningsnivån tillhör de lägre i landet. Detta inger stor oro inför framtiden. Naturligtvis finns det också ljuspunkter. En sådan är inrättandet av Karlstads universitet. Utbildning och kompetensutveckling är viktiga delar i ett läns utveckling. Tillgängligheten till högre utbildning kan öka via distansutbildningen, vilket är oerhört viktigt för ett glesbygdslän som Värmland. IT kan även ge Värmland nya utvecklingsmöjligheter bl.a. genom att verksamheter inte längre blir geografiskt bundna till vissa orter. Satsningarna i IT propositionen, som presenterades i förra veckan, är angelägna, liksom att styra nya lokaliseringar av IT Vi framhåller också i vår motion att regionalpolitiska konsekvensanalyser måste genomsyra det politiska beslutsfattandet. Vi ser en stor fara i att servicen i inlandet och på mindre orter försämras när den statliga verksamheten ställs om. Posten och rättsväsendet är två exempel. En annan viktig fråga för Värmlands utveckling är att det sker en harmonisering av regelverket när det gäller gränspendling till den expansiva Osloregionen. Denna åtgärd syftar till att göra en större arbetsmarknad mer tillgänglig. Men jag tror att den enskilt viktigaste frågan för Värmlands utveckling är förbättringar av det befintliga vägnätet. Det är oacceptabelt som det är i nuläget, med ett stort eftersatt vägunderhåll. Snart är det vår igen, vilket är positivt i sig, men det är inte positivt för det eftersatta värmländska vägnätet! I en annan motion, N315, tas särskilt upp olika insatser som behövs i syfte att undvika splittring mellan orter med tillväxt och orter där hjulen snurrar långsammare. I motionen lyfts särskilt fram den nya s.k. bygderörelsen som ofta förknippas med social ekonomi. Den senare handlar om nya samarbetsformer med den offentliga sektorn och nya okonventionella lösningar, för att ge några exempel. Det finns i dag många nya småföretag och kooperativ som spirar, inte minst på landsbygden. Ofta återfinns dessa inom service och turistnäringarna samt i tjänstesektorn i övrigt. Dessa små företag och företagare är viktiga för utvecklingen av hela Sverige. Många gånger lever de småskaliga företagen under annorlunda villkor än de internationella företagen. I motionen lyfts därför fram behovet av att göra en översyn av de små företagarnas förutsättningar på landsbygden. I motionen pekas också på behovet av stöttning för kvinnor som vill starta företag. Som exempel ges resurscentrer för kvinnor. Fru talman! Regionalpolitiken bör inriktas på att skapa förutsättningar för uthållig ekonomisk tillväxt, rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket. Detta är hämtat ur utskottets ställningstagande. Det är lätt att instämma i detta. Jag ser dock en stor fara i att Sverige välter om inte vi skapar förutsättningar för en uthållig tillväxt i hela landet. För att hela Sverige ska leva måste också glesbygden spira, och jag har stora förväntningar på den regionalpolitiska utredningen som senare i år ska avlämna sitt betänkande.

Fru talman! Jag lovar att jag inte ska utnyttja alla mina tilldelade åtta minuter eftersom jag också står bakom majoritetsskrivningen i betänkandet som vi står inför uppgiften att behandla. Det är motioner om museer och utställningar som är den gemensamma nämnaren. Eftersom jag ändå står i talarstolen ger det mig tillfälle att utveckla några tankar även på de punkter där vår uppfattning sammanfaller med majoritetens. Det gäller då i första hand tillkännagivandet under hemställanspunkten 1, som bygger på motioner från Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Idémässigt stämmer den punkten väl med de tankar som vi har fört fram i motioner vid tidigare tillfällen. Det handlar alltså om myndighetsstrukturen på museiområdet och museernas ekonomiska situation. Vi tycker att regeringen alltför länge har hänvisat till pågående översyn. Det är därför inte förvånande att utskottet nu anser det angeläget att denna översyn snarast ska slutföras. Det är först när det finns ett genomarbetat förslag till struktur som det går att också få en uppfattning om hur den ekonomiska situationen ska hanteras. De samordningsvinster som kan åstadkommas i nya strukturer kan utnyttjas för att ge museerna en efterlängtad möjlighet till en långsiktig och säkrare planering. Det är min förhoppning att den utlovad översynen också kommer att skapa klarhet i sambanden mellan de statliga museerna och de regionala och lokala museer som på olika sätt spelar en roll i det nationella kollektiva minnet. Det verkar att döma av den föredragning vi i kulturutskottet fick i förmiddags från generaldirektören i Statens kulturråd Göran Lannegren som att man där arbetar med att först få en överblick över hela ABM området, dvs. både arkiv, bibliotek och museer. Skulle den översynen dessutom leda fram till en ny museidefinition, i stil med den som Museiutredningen på sin tid lanserade, skulle det kunna innebära ett lyft för hela museisektorn. Jag noterar, fru talman, att utskottet också i år kunnat enas om ett antal principiella ställningstaganden i museifrågorna. Frågan är bara hur länge sammanhållningen består. När strukturöversynen väl föreligger finns det säkert många som vill täcka till de luckor som då kommer att visa sig med stor tydlighet. Det är viktigt att det då finns en beredskap att prova nya och mindre traditionsbelastade lösningar. Eldsjälar och engagerade huvudmän måste då kunna få besked om på vilka villkor de kan räkna med stöd och hjälp. Många av de enskilda motionerna i betänkandet skulle då inte komma att väckas eftersom det skulle gå att få besked av någon instans inom museiorganisationen. Fru talman! Även vi som moderat grupp med anledning av de principiella ställningstagandena som redovisas i betänkandet inte ställer oss bakom reservationen om Röhsska museet, vill jag ändå peka på hur otillfredsställande behandling museet har fått. Det är förvånande att samtidigt som man från regeringens sida arbetar med begreppet nationella treåriga uppdrag i olika kultursammanhang ger Röhsska museet ett nätverksansvar endast åtföljt av ett mindre anslagsbelopp och utan precisering av uppdraget. När Form och designutredningen snart avger sitt slutbetänkande borde det vara en hederssak att man då pekar på de insatser på det nationella planet som gjorts av Röhsska museet och kommer med ett förslag till rollfördelning inom design och konsthantverksområdet som utnyttjar Röhsska museets ojämförliga kompetens. Fru talman! Jag har inga egna yrkanden, men jag vill än en gång påpeka att vi moderater helhjärtat står bakom utskottets hemställan i punkt nr 1.

Fru talman! Museer och utställningar har en viktig roll att fylla i vårt samhälle. Museer ska samla och dokumentera fysiska föremål och föremål av annat slag. De ska också vårda och bevara dem men också gallra. De ska undervisa, förmedla, bilda. Museerna ska levandegöra historieskrivningen, samtidigt som de ska spegla samtiden och forska bakåt och för framtiden. Med andra ord: Våra museer har en grannlaga uppgift. Det är viktigt att barn och ungdom stimuleras att besöka museer och utställningar. Därför är det också viktigt med låga inträdesavgifter, helst inga alls, och det vore önskvärt med gratis möjligheter att ta sig med allmänna kommunikationsmedel till och från museerna. Vänsterpartiet föreslår därför att en utredning närmare ska titta på möjligheten att statsunderstödda museer ska ha gratis inträde. Det är också viktigt att staten står för en infrastruktur som gör kulturen tillgänglig och att de kulturpolitiska målen kan uppnås. Det innebär närhet, fri eller låg inträdesavgift, bra och billiga kommunikationer. Men det kräver också att man har fått smaka på och känner nyfikenhet inför att söka ny kunskap bl.a. på museer. Här har skolan en verkligt viktig roll att fylla. Vänsterpartiet anser inte att kvinno och jämställdhetsperspektivet är tillgodosett inom museiområdet. Vi anser att ett kvinnomuseum med nationellt ansvar behövs som en motor och en drivkraft att ge kvinnor de historiska förebilder som de behöver för att de ska känna att de blir bekräftade. Därför anser vi att det ska utarbetas ett förslag som syftar till att ett kvinnohistoriskt museum med nationellt ansvar på sikt kan inrättas. Museum Anna Nordlander är ett lokalt regionalt initiativ på just kvinnomuseisidan. Vi tror att ett centrum likt Anna Nordlander behövs som ett centrum för konstnärligt skapande både nationellt men också i ett nordiskt perspektiv. Vi tror att ett särskilt kvinnomuseum med nationellt ansvar kan skapa förebilder för kvinnor och bidra till självförståelse hos såväl män som kvinnor och därmed också bidra till ett mer jämlikt samhälle. Fru talman! Under en följd av år har utskottet uttalat sitt principiella ställningstagande, att när initiativ tas regionalt eller lokalt för nya museer är det initiativtagarnas ansvar att sörja för investeringar och drift. Jag tror att vi ganska snart kommer att ompröva det här beslutet. Kvinnomuseum, riksidrottsmuseum och museum med design och konsthantverk behövs verkligen som en motor och en drivkraft i hela landet för att sprida engagemang och kunskap kring dessa frågor. Det är ett nationellt ansvar att vi har drivkrafter även på de här områdena. Det går inte att hur länge som helst försvara sig med att det inte finns några pengar eller att taket inte går att höja. Om det behövs måste vi faktiskt ta till både domkrafter och annat för att försöka få plats med det mycket gedigna innehåll som finns inom verksamhetsområde 17. Taket behöver höjas för att vi ska få plats med innehållet. Vänsterpartiet står givetvis bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall till reservation 1 och reservation 6.

Fru talman! Det är många museer runtom i landet som är i behov av en ökad ekonomisk trygghet. Jag kommer att prioritera tre museer i mitt anförande. Intresset för designfrågor har efter en viss stagnation ökat starkt under de senaste åren. Insikten om betydelsen av design och form finns nu inte bara i kultur-, konst och hantverksvärlden utan även hos alla typer av företag. Västra Götaland har en klar profil inom form och design, både när det gäller hantverk och industri. I Göteborg finns Sveriges enda museum för design och konsthantverk. Det är Röhsska museet. Det skapades 1916 i förhoppningen att man genom goda förebilder skulle kunna höja den konstnärliga nivån på industrins produkter. I ett samarbete med Högskolan för Design och Konsthantverk har man på museet arbetat för att skapa ett kunskapscentrum just inom designområdet. Sedan 1997 har Röhsska museet ett s.k. nationellt nätverksuppdrag, som innebär att de har ett särskilt ansvar som en av de ledande arenorna inom designområdet. Dessutom kräver det nätverksansvar som de har haft ett ansvar för samarbete i olika former med systermuseer i Norden och Europa. För att axla det ansvaret, fru talman, behövs det resurser. Precis som Jan Backman tidigare påpekade behandlar regeringen Röhsska museet på ett märkligt sätt. Centerpartiet anser därför att Röhsska museet ska få ett utökat och förlängt nationellt åtagande för att kunna fortsätta den utveckling som har påbörjats. Jag yrkar därför bifall till reservation 4. Under våren har det debatterats oerhört mycket om idrottens betydelse för barn och ungdom. Ska det vara mer eller mindre idrott i skolan? Ska det vara teoretisk idrott? Ska idrottsämnet få större utrymme i skolan eller inte? Den här veckan har det debatterats om idrottssändningar i TV har negativ inverkan på familjelivet. De här frågeställningarna är det svårt att få ett entydigt svar på. Men en sak är i alla fall säker när det gäller idrott, och det är att idrotten är en av de mest betydelsefulla folkrörelserna. Så har det varit under många decennier. Utvecklingen har varit enorm och kommer med säkerhet att fortsätta både tekniskt, med förbättrade redskap, och vad gäller kläderna. Det här är historiskt intressant och måste tas till vara på bästa sätt. Visserligen finns det flera idrottsmuseer med olika inriktning runtom i landet. Men för att bevara hela bredden av en idrottshistoria bör det finnas ett riksmuseum i Stockholm. Det är ett viktigt instrument som vi behöver titta över. Vi vet att man i dag har tappat lokaler i Globen. Det är viktigt att man försöker hitta nya lokaler för att få till stånd ett riksmuseum vad gäller idrott. Regeringen bör i samarbete med Riksidrottsförbundet göra en utredning om behovet av verksamhetslokaler just för ett nationellt idrottsmuseum. Fru talman! Ett annat område som behöver lyftas fram är kvinnans roll och betydelse i ett historiskt perspektiv. Kvinnorna är nästan osynliga i skolans historieböcker, förutom Heliga Birgitta, drottning Kvinnorna är också relativt osynliga på museerna. Flickorna får redan i tidiga år klart för sig att det nästan inte har funnits några kvinnor som har varit så betydelsefulla att de är värda att avbilda, beskriva eller visa upp. Den situationen är givetvis orimlig. En av de största utmaningarna inom historie och museisfären bör därför vara att man synliggör kvinnornas historia. Det finns i dag ett exempel där man håller på att bygga upp ett konstmuseum som arbetar för kvinnliga konstnärer. Det är museum Anna Nordlander, som ligger i Skellefteå, jag tänker på. Det är ett steg i rätt riktning för att öka jämställdheten, tycker vi i Centerpartiet. Ambitionen med det museet är att skapa ett nationellt och nordiskt centrum för kvinnornas konstnärliga skapande. Museets motto är: Skapa, lära, visa. Det betyder att processen, vägen och lärdomarna utmed vägen är lika viktiga som resultatet, dvs. Museum Anna Nordlander har funnits sedan 1986 och hittills finansierats enbart med kommunala medel. Finansieringen för det här året är i det närmaste säkerställd. Men med den bredd som redan finns och med det samarbete som börjar växa fram med de övriga nordiska länderna anser vi i Centerpartiet att detta museum bör vara en nationell angelägenhet. Fru talman! Centerpartiet anser alltså att museet är viktigt dels för Sverige, dels, som jag nyss sade, för det nordiska samarbetet. Därför tycker vi att det är angeläget att regeringen beaktar det i budgetarbetet inför 2001.

Fru talman! Det här avsnittet blir lite grann av hembygdsmotionernas avvisande. Men det är ofrånkomligt att vi som riksdagsledamöter också ibland måste uppmärksamma kammaren på förhållandena på hemmaplan, även om vi vet att det sällan eller aldrig blir direkta positiva beslut. Det som är viktigt och glädjande är att se vilken utomordentlig mängd goda insatser som görs regionalt, lokalt och ända upp till de många nationella institutionerna. Det är också spännande att komma ut och få ta del av de samlingar och de kunskaper som finns runtom i landet. Jag är engagerad i en offentlig utredning om värdig vård vid livets slut. Efter ett delbetänkande har vi haft sju regionala konferenser där vi har mött vårdpersonal och andra människor som medverkar i vården vid livets slut och även mött allmänheten och fått in deras synpunkter. Alla de här konferenserna har skett i samarbete med museerna på orten där vi har varit. Vi har också vid alla tillfällen utom ett lokaliserat konferensen till museerna. Det har varit utmärkt, för museerna är en mer neutral plan och har på något sätt ett tillåtande klimat för ibland svåra diskussioner. Tyvärr har inte tiden medgett några närmare studier av innehållet i museerna, men jag har tidigare erfarenheter av givande besök. Annars blev vårvintern mer spännande på museisidan än man kunde ana, då det avslöjades att man använt minst sagt okonventionella sätt för att få nya föremål till några museer. Ett uttalande är rent fantastiskt. Det är en museitjänsteman som säger till tidningen: "Vi får bortse från moraliska skrupler om vi ska kunna berika samlingen enligt regeringens direktiv." Det här fick väl inte bara mig att gå i taket. Jag ställde ett par frågor till kulturministern och fick svaret: "Även om det förmodligen rör sig om ett begränsat antal föremål, bl.a. med tanke på det låga antalet totalt av förvärv till statliga museer, är det ändå viktigt med en djupare granskning av detta område. Regeringen avser därför att inom kort ge ett särskilt uppdrag till samtliga centrala museer att bl.a. redovisa vilka etiska riktlinjer man tillämpar i samband med förvärv av föremål till samlingarna." Det var ju alldeles utmärkt att få det svaret. Så långt jag är underrättad har också uppdraget skickats ut. Det är bara att hoppas att moralen hos alla museer i Sverige lever upp till de etiska riktlinjer som kommer att finnas. Jag går nu över till mer konkreta frågor. Design och konsthantverk är områden som är framgångsrika i Sverige, och det är angeläget med ett bra stöd för en fortsatt god utveckling. Även om det är viktigt med idéer och framåtseende behövs också historiska perspektiv och att det finns en god dokumentation och tillgänglighet. Röhsska museet i Göteborg, som vi har hört om redan tidigare här i dag, har ett nätverksansvar för frågorna, och det ansvaret bör fördjupas så att Röhsska blir ett ansvarsmuseum, ett centralt museum för formgivning och konsthantverk. Utskottet konstaterar att det är svårt att klara ut skillnaderna mellan det nätverksansvar som Röhsska har i dag och vad man vill ha i framtiden för museer som har uppdrag att vara ansvarsmuseer. Med vår reservation vill vi klarlägga hur vi ser på situationen och se till att vi snart nog får fram ett samlat ansvar för denna viktiga konstform. Diskussionen kring Museum Anna Nordlander innehåller en principiellt viktig del: På vilken nivå och med vilka intressenter ska ett museum kunna utvecklas? Utskottet säger i klartext att ansvaret för utvecklingen ligger lokalt och regionalt, medan vi som reserverar oss anser att här finns en utveckling som har blivit nationell, även med internationella kontakter och kanske även ett internationellt ansvar. Det är alltså ett museum som växer med det lokala och regionala engagemanget som bas. Vid en viss nivå bör det kunna få ett nationellt riktat anslag, åtminstone så länge vi har det detaljerade bidragssystem som vi har i dag. Här finns onekligen utrymme för en rolldiskussion. Den hade vi delvis i dag på förmiddagen i utskottet med generaldirektören för Statens kulturråd. En inte alltför kvalificerad gissning är att den diskussionen återkommer. I övrigt när det gäller Museum Anna Nordlander hänvisar jag till både Charlotta Bjälkebrings och Om jag jämför med det forsknings och utställningscentrum som jag skriver om i ett särskilt yttrande, finns det tydliga skillnader i förhållande till resonemanget om Museum Anna Nordlander. I Göteborg finns goda förutsättningar, med dels anknytning till historien när det gäller immigration och emigration, dels lokalisering. Men där finns ännu inte den totala uppställningen, varken från kommunen eller från regionen. Det är mot den bakgrunden som jag inte har lagt någon reservation. Avslutningsvis, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 4 om ett museum för design och konsthantverk, och jag står givetvis bakom den andra reservationen som vi har.

Fru talman! Om museernas framtid kan jag inte låta bli att säga så här: Är museerna bara lagerlokaler där vi förvarar lite gamla minnessaker som vi av känslomässiga skäl inte vill slänga, eller ska de vara levande mötesplatser för lärande och förståelse? Ja, jag menar att vi faktiskt måste ta ställning till vad vi ska ha våra museer till, även utanför kulturutskottets dörrar. Innanför dörrarna är vi väldigt eniga, men utanför behöver vi en mer offensiv museipolitik. Därför var det extra roligt att delta i årets museidagar på Skeppsholmen. Där fanns viljan och lusten att dela med sig av sina skatter till fler. Men museernas ekonomiska situation är långtifrån tillfredsställande, och på flera håll är den alarmerande. I kulturutskottet väntar vi sedan länge på att regeringen ska göra en mer grundläggande analys av både ekonomin och myndighetsstrukturen inom museiområdet. Eftersom analysen dröjer kan det bli aktuellt med flera brandkårsutryckningar för att tillfälligt komma till rätta med uppenbara brister. Centralmuseernas samarbetsråd har nyligen i en skrivelse till regeringen uttryckt oro inför det ekonomiska framtidsperspektivet. De gör bedömningen att om inte bättre balans kan skapas mellan mål och medel kommer det inom en snar framtid inte gå att upprätthålla en kvalitativ verksamhet i enlighet med de av riksdagen fastställda kulturpolitiska målen. Detta anser vi vara en utomordentligt allvarlig signal. Därför är det extra tillfredsställande att konstatera att det till år 2001 kommer att finnas en ekonomisk förstärkning inom musei och musikverksamhet. Vi får se det som ett trendbrott och vill att dessa förstärkningar inom museivärlden bl.a. används till att just utveckla museipedagogiken, kunskapsförmedlingen, IT och marknadsföring. Lärare och kulturarbetare kan hjälpa till att fortbilda befintlig personal, IT kan uppdateras, marknadsföring gentemot lärare och allmänhet kan utvecklas och barn och ungdomar kan lära sig att hitta till sina länsmuseer. Medge att framtidens lärobok finns redan i våra fantastiska museer, arkiv och bibliotek. När samarbetet över sektorsgränserna växer fram kommer lärare och elever att jubla av glädje. Jag är övertygad om det. Många skolor har i dag redan hittat till Riksmuseets mycket kvalitativa webbsida, och deras besöksstatistik ökar hela tiden. Jag menar också att ett länsmuseum med utvecklad museipedagogik kan vara avgörande för att just den staden får ta emot besökare, kulturturister. Kulturturism är en maktfullt växande sektor över hela världen. Och vad gör vi när vi besöker ett annat land eller en annan stad? Jo, vi besöker museet. Museerna har verkligen framtiden för sig. Kulturarbete är arbetsintensivt, och efterfrågan kommer att öka i omfattning. Där finns många av framtidens arbeten, men de kommer att vara sektorsövergripande. Människor söker sig gärna till museer. De kan hjälpa oss att bättre förstå vår historia och kan göra vårt kulturarv tillgängligt. De kan hjälpa oss att förstå helheten, orsak och verkan, så att säga. De utgör en bas för att vi lättare ska kunna tolka vår samtid och bygga våra framtidsvisioner, men också för att skapa förståelse för andra kulturer. Reaktionerna på det mycket stora samverkansprojektet Framtidstro har varit mycket positiva, inte minst från elever och lärare som besökt de olika utställningarna i hela landet. Fru talman! På museidagarna lyfte man bl.a. fram att genusperspektivet fortfarande inte riktigt har hittat hem på våra museer. I målen för den nationella kulturpolitiken fastslås bl.a. att man ska verka för allas möjligheter till kulturupplevelser. Det är klart att när historien då beskrivs som enkönad utestängs halva mänskligheten. Regeringen håller nu på att inhämta kunskap om hur de olika museerna arbetar med genusperspektivet. Det är ingen rolig läsning, anser jag. Endast ett museum har prövat sig självt ur ett genusperspektiv, och det är Tekniska museet. Där återstår så gott som allt vad avser de permanenta utställningarna. De flesta museer verkar inte riktigt förstå vad som menas med genusperspektiv och allas möjligheter. Det är därför som vi i Miljöpartiet återkommer år efter år med yrkandet att kompetensen om kvinnan i historien måste samlas på ett ställe. Innan det är gjort kommer inte övriga museer att ha något att referera till. Med det vill jag yrka bifall till reservation 7, under mom. 12. Det framkom också på museidagarna på Skeppsholmen att man ville ha ett samlat ställe för ett centrum för genuskunskap. Det finns alltså både idéer och lust att genomföra de av riksdagen beslutade nationella målen vid våra museer. Då kan det inte vara rimligt, som det är i dag på flera håll, att det statliga anslaget bara räcker till att betala hyra, personal och säkerhetsanordningar. Hela utställningsverksamheten kan inte bygga på sponsorspengar. Sponsring är ett positivt komplement till de statliga och kommunala bidragen, men kan inte ersätta dem. Det är inte heller rimligt att akut brist på resurser tvingar fram höjningar av inträdesavgifterna till en nivå som gör det omöjligt för en del att besöka museerna. Det förstärkta utrymme som kommer att finnas år 2001 kan endast ses som en början på ett trendbrott. Kulturutskottet har också gjort ett tillkännagivande till regeringen med följande innehåll: Utskottet anser att det är angeläget att den sedan länge pågående översynen av myndighetsstrukturen på museiområdet snarast ska slutföras. Utskottet anser att översynsarbetet också bör leda fram till att museernas möjligheter till en långsiktig och säkrare planering förbättras. Förhållandet mellan museernas olika intäkter och deras möjligheter att utföra givna uppdrag i enlighet med uppsatta mål bör analyseras. De varningssignaler som kommit från olika museer då det gäller obalans mellan museernas mål och medel bör givetvis beaktas i sammanhanget. Vi tackar för det tillkännagivandet med anledning av vår och Kristdemokraternas motioner. När det gäller Museum Anna Nordlander hänvisar jag till Ingegerd Saarinen, som står längre ned på talarlistan.

Fru talman! Det betänkande som vi i dag debatterar och ska ta ställning till härrör från motioner som lämnades under allmänna motionstiden om just museer och utställningar. Jag skulle vilja börja med att säga att jag tycker att vi har ett fantastiskt museiliv runtom i vårt land. Den verksamhet som bedrivs på många ställen är, tycker jag när jag möter den, både imponerande och också ibland överraskande när det t.ex. gäller vad man gör och vilken inriktning man har. Det är också så att museerna har en unik möjlighet att lära ut vår historia. Vi kan få inblickar i det som har varit. De ger oss upplevelser. De får oss att se saker som vi tidigare inte sett. Det är också så att museerna har möjlighet att visa föremål i anslutning till den kunskap som vi får genom att läsa. Jag minns själv när jag gick i skolan och fick gå på Helsingborgs stadsmuseum och faktiskt se de föremål som jag annars bara hade läst om i historieböckerna. Jag fick se Helsingborgs utveckling. Där har museerna en unik möjlighet att vara en länk mellan den kunskap man läser sig till och föremål ur vår historia. Jag vill också säga att vi, nu när vi har tagit steget in i 2000-talet, har ett sekel bakom oss då demokratin utvecklades, då vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle till kunskapssamhälle och då vårt välfärdssamhälle utvecklades. Det är viktigt, tycker jag, att detta sekels historia också får genomslag i museernas verksamhet. Den reflexion jag ibland gör när jag är ute på museer är att man inte alltid förmedlar detta. Man glömmer bort vår nutidshistoria. Jag vill säga att jag tycker att det är en av de viktigaste uppgifterna. I betänkandet gör vi ett tillkännagivande. Det handlar just om översynen av myndighetsstrukturen på museiområdet. Senast i budgetpropositionen i höstas skrev regeringen att översynen fortskred. Nu ger ett enhälligt utskott regeringen till känna att denna snarast bör slutföras. Det förutsätter jag att regeringen ser till. Naturligtvis ska man inte bara titta på själva strukturen, utan även på åtgärder som kan innebära effektivare resursanvändning på museiområdet. Jag vill kommentera en del av de reservationer som är lämnade, men först vill jag säga att vi gemensamt har ställt upp bakom principerna för nya museer och sagt att det inte bör inrättas fler centrala museer. Därför tänker jag inte gå in på de enskilda museiförslagen utan hänvisar till de principer som vi har antagit. Det första jag vill kommentera handlar om fritt inträde för förskolebarn, studerande och ungdomar. Jag vill säga att jag tycker att en av de viktigaste uppgifterna för museerna just är att nå barn och ungdomar. Vi har skrivit det i de kulturpolitiska målen. Vi lyfter fram det i alla möjliga sammanhang, men vi vill inte här tala om exakt hur museerna ska gå till väga för att nå dessa grupper. Det kan vara kontakter med skolan och förskolan och arbete på olika sätt. Jag vet att det är många museer i dag som har fritt inträde, men vi vill inte här i riksdagen säga att det är den väg man ska gå. Det måste vara upp till varje museum att själv avgöra det, men jag säger inget annat än att denna grupp är en av de viktigaste att nå. När det handlar om motionerna och reservationerna både om museernas jämställdhetsansvar och om ett kvinnomuseum vill jag säga att det är viktigt att kvinnoperspektivet finns i all museiverksamhet. Det är någonting som vi har lyft fram många gånger. Jag tror att jag har varit uppe i denna talarstol i alla museidebatter jag har varit med i och sagt just detta. Kvinnoperspektivet måste finnas med. Vi är alla en del av vår historia, och den är inte helt formulerad eller beskriven om man avstår från att spegla kvinnors historia. Jag var på ett seminarium på Arbetets museum i höstas, där man just diskuterade ett eventuellt kvinnomuseum. Det kom fram att de flesta där inte ville ha ett specifikt centralt kvinnomuseum. Det de ville ha var en kunskapsbank - ett resurscentrum som de kunde använda därför att de känner att de inte har den kunskap och erfarenhet som krävs. Det behövs någon som kan hjälpa museerna på vägen och vara lite pådrivande, så att vi får in kvinnoperspektivet och genusperspektivet i all museiverksamhet. Jag måste säga att jag är ganska tilltalad av en sådan lösning och tycker att den är mycket mer attraktiv än idén om ett specifikt kvinnomuseum. Jag vill också säga att regeringen i regleringsbreven talat om kultur, klass, kulturell bakgrund och generationer. Nu sker återrapporteringen. Jag förutsätter att regeringen tittar på detta när den följer upp mål och resultat. Det sista jag vill säga gäller museum för design och konsthantverk. Jag tycker att det är en väldigt bra beskrivning i betänkandet av Röhsska museet. Nu är utredningen Mötesplats för form och design ute på remiss, och vi förutsätter att de eventuella skiljelinjer och de frågetecken som finns klaras ut i behandlingen av det betänkandet. Med det vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Jag skulle också, precis som Annika, önska att museerna skulle kunna välja fritt inträde som en metod att nå nya grupper och också få fler besökare. Men nu är det tyvärr inte så. Man behöver varenda krona för att få verksamheten att gå runt. En sådan utredning skulle handla om att man tittar på hur museernas kostnader faktiskt ser ut. Hur kommer det sig att så lite pengar blir kvar till verksamheten? Varför är man så beroende av sponsring? Varför är man så beroende av dessa som vi kan tycka väldigt små intäkter som man får genom inträdesavgifter? Ändå är det så att alla museer inte har möjlighet att välja fritt inträde. Jag hade önskat att det skulle ha varit så.
Fru talman! När det gäller museernas ekonomiska situation kan jag säga att utskottet i det tillkännagivande som nu görs när det gäller översynen på museiområdet faktiskt skriver så här: "Därvid bör - som regeringen framhöll i budgetpropositionen för år 2000 - museernas ekonomi och deras möjligheter till ytterligare samverkan m.m. analyseras. Det är önskvärt att översynen bl.a. leder fram till förslag på åtgärder som kan innebära en effektivare resursanvändning på museiområdet. Utskottet anser att översynsarbetet också bör leda till att museernas möjligheter till en långsiktig och säkrare planering förbättras". Det tillkännagivande vi gör nu innebär faktiskt att man ska se över även den ekonomiska situationen. Återigen: När det gäller konkreta frågor, som om museerna ska ha fritt inträde eller inte, tycker vi inte att det är riksdagens sak att uttalat sig. Det måste vara upp till varje museum självt att avgöra det. Vi har många museer som faktiskt har fritt inträde, men andra kanske väljer andra sätt att nå barn och ungdomar. För barn och ungdomar är en prioriterad grupp för hela kulturområdet, och det inkluderar också museiområdet.
Fru talman! Barn och ungdom är verkligen en prioriterad grupp. Därför borde även den gruppen ha stått med i det som Annika Nilsson här läste upp. Man ska jobba med att få den gruppen att komma till museer. Vi ska också vidga möjligheten att öka den gruppen av människor på museerna. Det saknades.
Fru talman! Såvitt jag vet har Charlotta Bjälkebring inte framfört det i diskussionerna tidigare. Men detta har vi skrivit vid ett antal tillfällen, t.ex. när vi behandlade den kulturpolitiska propositionen. När vi pratar om övergripande frågor lyfter vi alltid fram att barn och ungdomar är prioriterade.
Fru talman! Annika Nilsson pratar här om att man har principer för museernas framtid. Jag tycker att det är lite grann som att man har skygglappar för ögonen när man ser på hur samhället utvecklas. Ska vi tolka det som att vi aldrig, vad som än kommer att hända framöver, kommer att kunna ha andra nya museer med nationellt ansvar? Jag är självklart enig med Annika Nilsson om att kvinnoperspektivet bör genomsyra all museiverksamhet. Men varför inte stötta ett gott exempel, t.ex. Anna Nordlander-museet? Det kan vara bra med goda exempel när man vill att det ska utvecklas mer. Annika Nilsson nämnde att man när det gäller Röhsska museet väntar på en utredning som ska komma framöver. Det känns lite som att man väntar med att ge pengar tills man vet hur det har varit. Det är väldigt svårt att växa i en verksamhet om man har en otrygg ekonomi. Jag skulle vilja veta lite om hur Annika Nilsson ser på det här.
Fru talman! När det gäller de principer som vi har ställt upp är det lite så som Jan Backman sade. Om man nu gör en översyn kommer det säkert att vara en del frågor som ställs. En del kommer att undra hur det ska se ut i framtiden och hur vi ska ha strukturen på museiområdet. Innan vi har gjort det här vill vi inte gå in och säga att ett antal nya museer ska få statligt stöd. Vi vet också att de statliga museer som finns i dag inte alltid har det speciellt enkelt ekonomiskt. Om vi kan få ett utökat ekonomiskt utrymme för att satsa på museerna ska vi kanske satsa på dem som vi har ansvar för i dag, så att de utvecklas. Jag tycker att kvinnoperspektivet ska prägla all verksamhet på museerna. Jag tror att ett sätt att göra det möjligt är att man har ett sådant här resurs eller kompetenscentrum. Det ska inte vara ett centralt museum. Det handlar inte om skygglappar, utan det handlar om att vi har ett ansvar för ett antal museer i dag. Jag tycker att vi i första hand ska se till att förbättra deras situation. När det gäller Röhsska museet har utredningens förslag kommit. Det är nu på remiss. Utredningen har, som sagt, sina direktiv att jobba utifrån och lägger fram förslag som den får stå för. Vi har i utskottets betänkande lyft fram att det finns frågetecken när det gäller skillnaden mellan det här nätverksansvaret och det förslag som finns i utredningen. Jag förutsätter att regeringen beaktar detta när man behandlar den här utredningen efter remisstiden.
Fru talman! Annika Nilsson talar alltså om att stötta dem som vi redan i dag har ansvar för. Jag funderar över om den här utredningen om Röhsska museet kommer att vara klar innan budgeten läggs fram. I annat fall funderar jag över vad som kommer att hända år 2001 med Röhsska museet om man ska ta ifrån museet det bidrag som det hittills har haft och det blir ett glapp.
Fru talman! Utredningen kom i början av året - jag vet inte exakt när - och är nu ute på remiss. Det är tre månaders remisstid. Vad regeringen tänker ta upp i budgetpropositionen vet inte jag nu. Det får vi se. Men Röhsska museet har ett nätverksansvar. Jag förutsätter att det inte ska bli några glapp. Jag förutsätter att det inte ska vara några frågetecken utan att regeringen faktiskt beaktar de synpunkter som vi har skrivit i utskottsbetänkandet när det gäller Röhsska museet och när det gäller design och konsthantverk.
Fru talman! Annika Nilsson har alltid sagt i talarstolen att kvinnans historia ska gestaltas på alla våra museum - kommunala museer, länsmuseer och statliga museer. Det är väl ingen som någonsin har sagt emot Annika Nilsson. Vi har väl alla bedyrat att detta är en självklarhet. Det pinsamma är att det inte räcker med att säga det här från talarstolen. Det är ju museerna själva som inte riktigt vet hur de ska hantera frågan. Det är därför som vi återkommer till att vi behöver ett specifikt kvinnomuseum som kan samla den här kunskapen. Men kunskapen behöver inte vara samlad i form av föremål. Kunskap kan samlas på många sätt, och kunskap kan gestaltas och spridas på många sätt. Det handlar ju om det här navet och om att lära ut, så att man kan se och förstå vad som fattas på våra museer. Om Annika Nilsson hellre vill kalla ett historiskt kvinnosamlande museum för ett historiskt kvinnokunskapscentrum är det helt okej för mig. Jag tycker att vi ska ta tag i den här frågan nu tillsammans med alla de organisationer som har arbetat med frågan längre än vad jag och Annika Nilsson har gjort och se till att det blir ett resultat.
Fru talman! I diskussionen och debatten på det seminarium som jag var på i Norrköping i november var det ganska tydligt att det var en stor majoritet som inte ville ha ett nationellt kvinnomuseum. Det man ville ha var stöttning och hjälp med kunskap och kompetens. Man vill få uppbackning när man känner att man inte har en viss kunskap och kompetens. Diskussionen handlade snarare om att man behöver resurser och någon som sitter på kompetensen. Jag tror inte på tanken om ett nationellt kvinnomuseum - vad än Ewa Larsson må kalla det. Jag tror att det är bättre att vi på olika sätt får ut det här till de olika museerna. Nu har vi skrivit in i regleringsbrevet att det här ska skildras utifrån skilda perspektiv, t.ex. då det gäller kön, klass och kulturell bakgrund. Jag förutsätter att regeringen, som nu har mål och resultatuppföljning i var och en av myndigheterna, sitter ned och diskuterar med myndigheten om hur man har följt upp regleringsbrevet och hur återrapporteringen ser ut. Det här är en av de frågor som man arbetar med. Jag vet också att det är en av de viktiga frågorna för regeringen i den här dialogen. Därför förutsätter jag att regeringen fortsätter med det arbetet och får alla museer och museimyndigheter att jobba med den här frågan.
Fru talman! Det här har helt uppenbart misslyckats hitintills, trots att vi är flera partier som har talat om vikten av att samla kunskapen om kvinnan i historien för att kunna tala om för landets övriga museer vad det är de saknar. Annika Nilsson säger att det är viktigt att någon sitter på kunskapen. Jag kan tala om för Annika Nilsson att det sitter väldigt många på den kunskapen i dag. Problemet är att den måste samlas in på ett ställe för att Museisverige ska veta vart man ska vända sig. Kunskapen finns alltså inte bara i Sverige utan i hela världen. Det kan också finnas anledning att ta in kunskap från andra världsdelar. Denna kunskap måste samlas för att landets museer ska kunna hitta den, föra in den och relatera sina samlingar och utställningar till hela mänskligheten. Fastna inte i semantiken, utan försök se till att det blir något resultat så att Annika Nilsson vid nästa års debatt om museer inte står och säger samma sak!

Fru talman! Jag ska tala om ett museum men samtidigt något som rör hela Sverige. Det rör sig alltså om Röhsska museet, vårt enda museum med inriktning på formgivning och konsthantverk.

Men det var utan precisioner och med ett anslag för detta som räcker till ungefär en tjänsteman och som knappt täcker normala expenser. Om man ska vara ansvarig för ett nätverk bör man t.ex. resa ganska mycket. Men man kan inte säga att anslaget har räckt till någon egentlig verksamhet. Ändå har man lyckats bra med detta arbete. Man kan dessvärre använda sig av uttrycket halvmesyr i detta sammanhang. Det är dessvärre på sin plats. Man kan också påpeka att uppdraget har dragit kostnader från museets vanliga budgetanslag och dess utvecklingsmöjligheter som enskilt museum. Som man har redovisat i betänkandet har man trots detta redan lyckats åstadkomma en hel del för att bl.a. skapa enhetliga nomenklaturer för olika föremål, t.ex. glas och keramik. Det står mycket bra på s. 9 i betänkandet att det finns väldigt många oklarheter kring detta. Man kan väl konstatera att Röhsskas roll i betänkandet från den utredning som några av oss har åberopat inte har blivit klarare. Röhsska ligger i anslutning till HDK, Högskolan för design och konsthantverk. Det är ett museum med ett namn som är välkänt och välrenommerat i stora delar även av vår omvärld. Där utdelas det största designpriset i Sverige varje år, någonting som alltså pekar på vilken otrolig roll som museet redan nu spelar. En tidigare socialdemokratisk kulturminister uttalade redan på 1980-talet att Röhsska hade karaktären av ett nationellt museum. Men han är inte ensam. Förliden söndag fanns det ett debattinlägg från tre socialdemokratiska riksdagsledamöter i Göteborgs Posten som till en del är till förmån för Röhsska. Jag ska citera ett par passager ur det. "Vi vill att statens ansvar och åtaganden för utvecklingen av form och design ska bestå av ytterligare stöd till de regionala institutioner - som finns i dag. - Samordningsansvaret ska vara starkare och tydligare och bygga på det samordningsansvar som Röhsska museet i Göteborg har i det väl fungerande, befintliga nätverket." Detta debattinlägg är skrivet av Marianne Carlström, Carin Lundberg och Håkan Juholt. Och jag ser med viss förtröstan fram emot den votering som vi senare kommer att ha om detta ärende och yrkar samtidigt bifall till reservation 4.